Som förut nämnts har Elisabet Franzén och ytterligare 18 ledamöter yrkat att den nu antagna lagen om skydd för företagshemligheter jämte övriga i Enligt nyssnämnda föreskrift i regeringsformen kan lagen ändå slutligt antas om minst 5/6 av de röstande förenar sig om beslutet. Jag ställer därför proposition på att lagarna nu skall slutligt antas.

Fru talman! Vem skall bära de ekonomiska konsekvenserna av att det allmänna begår fel eller handlar oriktigt och därigenom tillfogar en enskild medborgare skada? Bör skadan bäras av den som oförskyllt drabbas eller bör de ekonomiska konsekvenserna solidariskt spridas ut på oss alla? I dag är rättsläget närmast det, att staten undgår att behöva göra rätt för sig. Det är endast vid förhållandevis grova övertramp som den enskilde kan få gottgörelse för liden skada, något som följer av den s.k. standardregeln i 3 kap. 3 § skadeståndslagen, vilken regel i sin tur utgör tillägg till den helt grundläggande culparegeln. Och är den skadelidande i sådant fall näringsidkare är det rent av skäligt att inte utge full ersättning, vilket följer av skälighetsregeln i 3 kap. 5 § samma lag. Den nästan otillständigt begränsade ersättningsrätt som sålunda föreligger är knuten till det förhållandet att staten utövar makt och myndighet. Skadan skall sålunda med lagens ord ha vållats vid myndighetsutövning. Skulle det oriktiga handlandet falla utanför det snäva begreppet myndighetsutövning — och det gör en stor del av den offentliga verksamheten — står det allmänna inget som helst ansvar. Den enskilde medborgaren får med andra ord stå sitt eget kast, om han litar på och inrättar sig efter en uppgift om t.ex. innehållet i gällande rätt som lämnats honom av någon myndighet och som befinns vara felaktig. I offentliga lokaler möter man ofta en skylt, enligt vilken lokalens innehavare fritar sig från allt ansvar för stöld av kläder eller andra värdeföremål som överlämnats i innehavarens besittning. Förlust drabbar således helt och hållet sakens ägare. En skylt med texten ”vi står inget ansvar för våra uppgifters riktighet eller vederhäftighet annat än om dessa utgör del av myndighetsbeslut och kanske icke ens då” skulle på motsvarande sätt kunna anbringas på våra byggnader för rättskipning och förvaltning för att erinra om rättsläget. Besked lämnas på mottagarens risk, det är den obehagliga verkligheten. Det allmänna kan slutligen uppträda — förutom i sina hittills beskrivna roller — som vanlig näringsidkare. Jag tänker på statlig affärsverksamhet i form av monopolföretagen, televerket, järnvägen och posten. Är staten åtminstone här underkastad samma rättsnormer som gäller för jämförbara näringsidkare? Självfallet inte. Även inom detta rättsområde övervältrar staten så gått det går det ekonomiska ansvaret på den som lidit skada. Dagens ordning är orättfärdig. Det bör råda likhet inför lagen och lagen bör vara lika för alla. Makt får inte gå före rätt. Kollektivet, allmänintresset, får inte gynnas på den enskildes bekostnad. År efter år har vi borgerliga i lagutskottet genom motioner och reservationer kämpat för att ge den enskilde bättre rättsskydd gentemot det allmänna. Senaste gången hade vi miljöpartiet på vår sida. Martin Olsson, Bengt Harding Olson och jag själv har genom olika fall hämtade ur verkligheten tålmodigt belyst hur orättfärdig och stötande situationen är för den enskilde. Socialisterna har emellertid konsekvent motsatt sig alla tankar på att ens utreda betingelserna för det allmännas skadeståndsansvar. Bakom denna okänsliga inställning måste ligga den ståndpunkten att medborgaren helt enkelt får finna sig i, tåla, att bli förfördelad eller utsatt för felaktigt handlande från den offentliga verksamhetens sida. ”Den nuvarande situationen är i huvudsak tillfredsställande. Det finns ingen anledning att revidera skadeståndslagen. Hur enkelt skall det vara för en enskild att få skadestånd? Hur stora skadeståndsbelopp skall utgå i de enskilda fallen?” Med dessa och liknande argument har socialdemokraterna i närmast mästrande ton avslagit våra försök att ompröva 1972 års skadeståndslag och att upphäva privilegierna för statlig affärsverksamhet. Senast då ämnet diskuterades i kammaren i november förra året framfördes dessa argument från majoritetens sida för att återigen förmena den enskilde bättre möjligheter att få kompensation för liden skada. Vid tidpunkten för den senaste kammardebatten måste socialdemokraterna dock ha funnit sin position ohållbar. Inte så att man i sitt sinne ändrat inställning till kärnfrågan, som rör den enskildes ställning till kollektivet eller korporationerna, utan man bedömde att det förelåg risk för att man kunde få riksdagsmajoriteten emot sig vid nästa voteringstillfälle. I det läget gav regeringen i uppdrag åt justitierådet Bertil Bengtsson att göra en begränsad översyn av skadeståndslagen, vilket resulterade i den departementspromemoria som offentliggjordes i slutet av mars i kammaren. Promemorian förbättrar onekligen på några punkter den enskildes ställning. Det allmänna får därigenom stå det ekonomiska ansvaret för sina misstag i större utsträckning än hittills. Den i promemorian föreslagna reformen är dock långtifrån tillräcklig. Denna uppfattning är numera — vilket förtjänar att understrykas — ett enhälligt utskotts och innefattar sålunda även de socialdemokrater som så sent som i november 1988 med eftertryck och omedgörlighet slog vakt om gällande ordning. Utskottet gör ett tillkännagi vande i betänkandet av innehåll att regeringen bör tillsätta en bred parlamentarisk utredning med uppgift att överse det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Den reformering av skadeståndsansvaret som nu står för dörren är självfallet så mycket mera tillfredsställande som det kröner mångåriga ansträngningar från borgerligt håll med framgång. ”Gutta cavat lapidem” — droppen urholkar stenen. Att vad som förekommit från socialdemokratiskt håll emellertid är en omvändelse under galgen och ej uttryck för ändrad sinnesinställning till den enskildes förmån framgår inte endast av händelseförloppet utan även av den omständigheten att den föreslagna utredningen inte ges fria händer. Vi reservanter finner det naturligt att utredningen bör vara i egentlig mening förutsättningslös och därigenom kunna pröva t.ex. huruvida ansvarsgrunden fortfarande skall vara culpa, dvs. slarv och slapphet, eller huruvida det är möjligt att slopa culpabegränsningen helt och hållet. Skadan känns ju lika smärtsam hos den skadelidande oavsett om den skadegörande handlingen kan tillskrivas vårdslöshet hos någon funktionär eller ej. Denna kardinalfråga förbjuds utredningen mer eller mindre att befatta sig med. En annan central fråga avser huruvida annan offentlig verksamhet än myndighetsutövning skall undantas eller ej. Det finns offentlig verksamhet som inte har karaktär av myndighetsutövning men som likväl har stor betydelse för allmänheten. Skall viss del av den offentliga verksamhet som är skattefinansierad undantas — det är frågan vars befogenhet understryks av grundlagsregeln i I kap. 9 § regeringsformen, som uttalar att den fundamentala likhetsoch objektivitetsregeln gäller i lika mån för alla som fullgör uppgifter inom rättskipning och offentlig förvaltning. Spörsmålet har berörts i propositionen om införande av tjänstefelsansvaret, en fråga som har organiskt samband med överläggningsämnet. Här upprepar vi reservanter att gränsdragningen bör ingå i utredningsuppdraget. Vi präglar här det kanske inte helt lyckade begreppet ”myndighetsverksamhet”, för att markera att vi avser ett större ansvarsområde än dagens. Socialisterna säger nej till denna utvidgning. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa två exempel. Skall den offentliga affärsverksamheten få synas närmare i sömmarna? Självfallet inte, enligt majoriteten. Här har dock den egendomligheten inträffat att bläcket knappt hunnit torka på våra reservationer i denna del, förrän regeringen offentliggjort direktiv — regeringssammanträde den 20 april — innebärande att postverkets och televerkets rättsförhållanden gentemot enskilda skall överses. Ibland går utvecklingen så fort att ej ens socialdemokraterna i utskottet hinner med i svängarna. Avslutningsvis vill jag beröra att den borgerliga kretsen uppträder under skilda reservationer, såvitt angår frågan om skadestånd vid myndighetsutövning. I sak begränsar sig emellertid skillnaden till frågan vad som skall gälla i avvaktan på utredningsresultatet och den lag som kan följa därav. Folkpartiet vill fylla tomrummet med en särskild regel, medan vi övriga tycker att den proposition som regeringen ändå avser att förelägga riksdagen i höst med anledning av promemorian kan duga för detta ändamål. De olika reservationerna kan förmedla intrycket att Bengt Harding Olson och jag har olika inställning till själva reformbehovet — det har vi definitivt inte. Det känns angeläget att påtala att vi är helt ense om allt annat än just utformningen av provisorieregeln. Sammanfattningsvis yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 3 och 4 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I ett rättssamhälle måste den offentliga sektorn ta ett totalansvar för sin verksamhet, och särskilt vid myndighetsutövning. Vid felaktiga åtgärder måste straffansvar kunna inträda för tjänstemän och politiker samt skadeståndsansvar för stat, landsting och kommuner. Ett viktigt steg i rätt riktning har tagits genom förslaget till ämbetsansvar som utvidgar straffansvaret för felande tjänstemän. Men ännu viktigare ur den enskilde medborgarens synpunkt är att det allmänna skadeståndsansvaret för felaktiga myndighetsåtgärder som vållat skada för någon medborgare skärps. Gällande skadeståndslag stadgar skadeståndsansvar för staten i vissa fall, men lagen innehåller många regler som inskränker den enskildes rätt till skadestånd av staten. För det första krävs det enligt den grundläggande regeln att fel eller försummelse kan påvisas hos någon tjänsteman. För det andra kan staten — även om tjänstemannen varit försumlig — endast åläggas ansvar ”om de krav har blivit åsidosatta som med hänsyn till verksamhetens art och ändamål skäligen kan ställas på dess utövning”. Det är den s.k. standardregeln. För det tredje behöver staten betala ersättning för intrång i näringsverksamhet endast ”i den mån det är skäligt med hänsyn till intrångets art och varaktighet, felets eller försummelsens beskaffenhet och övriga omständigheter”. Det är den s.k. företagarregeln. För det fjärde slipper staten ersättningsskyldighet för skada som kunnat undvikas om den skadelidande fört talan om rättelse av det felaktiga myndighetsbeslutet, den s.k. passivitetsregeln. För det femte kan — även om staten trots allt skulle befinnas skadeståndsansvarig — den statliga ersättningsskyldigheten jämkas, och då ända ner till noll. Huvudregeln är alltså så urholkad att man med fog kan fråga sig vad ansvaret i realiteten är värt för den enskilde medborgaren. Massiv kritik har också riktats mot gällande skadeståndsregler. Den har framförts av många oförskyllt drabbade företagare och enskilda personer. Fallen har också ingående behandlats i massmedia. I riksdagen har det år ut och år in krävts förbättrade regler. Den politiska kritikerskaran har successivt utökats. Under årets allmänna motionstid uppnåddes äntligen politisk majoritet genom motioner från samtliga oppositionspartier. Under hela denna tid har motståndet mot ett generösare skadeståndsansvar varit kompakt från socialdemokraterna. Sedan justitiekanslern — efter personskifte på posten — 1988 ändrat ståndpunkt, tvingades socialdemokraterna att något mjuka upp sin inställning. Men det var först i mars 1989 som de socialdemokratiska ledamöterna i lagutskottet — efter att ha hamnat i minoritet — kände sig tvingade att svänga helt om. Plötsligt skapades det alltså enighet i utskottet om att en parlamentarisk utredning skulle göra en bred och förutsättningslös översyn av det allmännas skadeståndsansvar vid felaktiga myndighetsåtgärder. Samma dag som lagutskottet preliminärt fattat sitt enhälliga beslut, men några timmar senare, informerade justitieminister Laila Freivalds från denna talarstol om att justitiedepartementet nu plötsligt offentliggjorde en promemoria om det allmännas skadeståndsansvar. Innebörden var att begreppet ”myndighetsutövning” skulle utvidgas och vissa begränsningsregler slopas för att utöka skadeståndsansvaret. Översynen skulle göras inom departementet, och efter viss remiss skulle en proposition läggas fram under hösten 1989. Justitieministern berörde inte självmant lagutskottets färska beslut om en bred förutsättningslös parlamentarisk utredning. Men på en särskild fråga förklarade justitieministern att hon skulle ”respektera riksdagens beslut” om en sådan utredning. Riksdagen utgår ifrån att dessa ord utan döjsmål även kommer att omsättas i handling från regeringens sida. Herr talman! Denna parlamentariska utredning, som riksdagen i dag skall fatta beslut om, måste vara representativt sammansatt med företrädare för samtliga riksdagspartier, eftersom detta gäller en viktig demokratisk rättighet av grundläggande betydelse för statens, landstingens och kommunernas relationer till medborgarna. Uppgiften är att brett och förutsättningslöst utreda det allmännas skadeståndsansvar. Detta måste också uttryckligen och utan inskränkningar framgå av direktiven för utredningen. Här föreligger det dock en viss politisk oenighet om utgångspunkten för utredningen. Två huvudalternativ blir aktuella: skadeståndsansvar för myndighetsfel skall uppkomma antingen endast om någon tjänsteman varit försumlig — culparegeln — eller oavsett om så varit fallet eller inte — strikt ansvar. Socialdemokraterna i lagutskottet och regeringen med justitieministern i spetsen — justitieministern är tyvärr inte närvarande nu — driver i princip linjen att skadestånd skall erläggas endast vid vårdslösa myndighetsåtgärder. Fokpartiet hävdar med bestämdhet att den naturliga utgångspunkten måste vara det mera generösa strikta ansvaret. Alltså: den medborgare som oförskyllt drabbats av skada genom felaktiga myndighetsåtgärder skall i princip ha rätt till skadestånd även om ingen tjänsteman kan bevisas ha varit vårdslös. Denna huvudregel bör undantagsvis kunna åsidosättas och det allmänna följaktligen slippa skadeståndsskyldighet om det annars skulle uppkomma otillbörliga förmåner för den enskilde. Denna utgångspunkt utesluter inte att andra alternativ belyses inom utredningen. Här kan några exempel nämnas: — Vårdslöshet presumeras, dvs. antages, men det allmänna ges möjlighet att motbevisa presumtionen och därigenom slippa ansvar. —- Vårdslöshetskravet behålls, men den skadelidande tillerkänns vissa lättnader för att kunna bevisa vårdslösheten. —- Vårdslöshetskravet kvarstår men endast på vissa områden. Särskilt måste utredningen uppmärksamma den situation då den enskilde drabbats av skada på grund av oriktiga råd och upplysningar från myndigheter. Dessutom bör beaktas att det i vissa fall kan vara motiverat att ersättning utgår även för kränkning som inte utgör direkt ekonomisk skada. För övrigt bör — för den händelse riksdagen i annat sammanhang skulle besluta om översyn av straffansvaret för tjänstemän och politiker och det disciplinära ansvarssystemet — denna översyn samordnas med den nu aktuella utredningen om skadestånd. Herr talman! Denna parlamentariska utredning kommer givetvis att ta viss tid i anspråk. Dess betänkande måste sedan remissbehandlas, och därefter skall en proposition utarbetas. I avvaktan på ikraftträdande av ett nytt skadeståndssystem måste en delreform genomföras för undvikande av skadeståndsrättsliga ”justitiemord” under utredningstiden. Regeringens förslag till delreform från den 1 januari 1990 kan dock inte fylla denna självklara funktion. Utvidgningen av begreppet myndighetsutövning är visserligen till viss men inte tillräcklig fördel för den skadelidande. Slopandet av standardregeln, företagarregeln och passivitetsregeln får ringa effekt. För det första har dessa begränsningsregler sällan använts vid rättstillämpningen. För det andra återtas fördelarna genom att begränsningsreglerna ”återuppstår” inom ramen för bedömning av tjänstemannens vårdslöshet och den skadelidandes medvållande. Slutsatsen är att regeringens tilltänkta delreform alltså är begränsad och närmast att betrakta som en skenreform. När justitieminister Laila Freivalds vid sin tidigare information till riksdagen stolt förklarade att ”inga särskilda begränsningar egentligen kvarstår” i det allmänna skadeståndsansvaret, är detta att bedöma som vilseledande konsumentupplysning. Folkpartiet har en annan lösning på problemet. En skadeståndsrättslig säkerhetsventil bör omedelbart införas. Den skall tillämpas om den skadelidandes, företagarens eller privatpersonens ersättningsbehov framstår som särskilt angeläget. Denna regel skall ges en generös tillämpning. En sådan delreform kommer bättre än regeringens modell att fånga upp aktuella upprörande fall i avvaktan på den kommande skadeståndsrättsliga nyordningen. Herr talman! Vad gäller frågan om de statliga affärsverkens skadeståndsskyldighet i kontraktsförhållanden vill jag för tids vinnande hänvisa till mina medreservanters inlägg på denna punkt. Avslutningsvis önskar jag endast tillägga följande. Offentlig verksamhet skall bedrivas med och inte utan ansvar. En skadeståndsrättslig generositet från det allmännas sida kan visserligen komma att innebära en kostnad för staten, men detta är ett pris som vi självfallet måste betala — det är ett lågt pris —- för vår rättssäkerhet och allmänhetens förtroende för vårt rättssamhälle. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 4 i lagutskottets betänkande 31.

Herr talman! Det brukar både inom och utom detta hus av många ifrågasättas om det är meningsfullt att väcka motioner, eftersom de flesta ändock avslås i stor utsträckning. Särskilt finns det de som ifrågasätter det meningsfulla i att år efter år återkomma med motionskrav som avslagits. Lagutskottets betänkande om det allmännas skadeståndsansvar är ett mycket gott exempel på att om man motionsvägen tar upp frågor som har starkt berättigande, skall man inte ge upp utan återkomma tills man får gehör för sina krav. Under många år har vi från de tre icke-socialistiska partierna begärt en översyn av det allmännas skadeståndsansvar i syfte att stärka den enskildes ställning gentemot samhället, men varje gång har det avvisats av en riksdagsmajoritet. Detta skedde senast i november i fjol. Det betänkande som vi nu behandlar visar däremot att det finns enighet om att begära att regeringen låter en bred parlamentarisk utredning pröva dessa frågor. Skiljaktigheterna gäller inte om en utredning skall tillsättas utan i stället den närmare motiveringen för beslutet och utredningsarbetets inriktning. Dessutom är det delade meningar om huruvida även de statliga affärsverkens skadeståndsskyldighet skall utredas. Enligt centerpartiets mening, som vi angett i våra motioner, är rätten till skadestånd av mycket stor betydelse för den enskildes trygghet. Grunderna för denna rätt anges i skadeståndslagen. Vad vi vänt oss emot är att rätten till skadestånd är begränsad i en rad avseenden i såväl statlig affärsmässig verksamhet som annan statlig verksamhet och myndighetsutövning, jämfört med vad som gäller för icke samhällelig verksamhet. Vi anser att den naturliga utgångspunkten för rätten till skadestånd bör vara att en enskild som tillfogats skada eller förlust, till följd av åtgärd av det allmänna, skall få ersättning enligt motsvarande regler som skulle ha gällt om hans eller hennes motpart icke representerat samhällelig verksamhet. Detta har varit utgångspunkten för våra upprepade motionskrav. I motionerna och betänkandet delas dessa frågor upp i två skilda områden. Det ena är det allmännas skadeståndsskyldighet vid myndighetsutövning och motsvarande. Det andra området gäller statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Det är inom det förstnämnda området som det nu råder enighet i utskottet om att begära en utredning. Jag vill först något kommentera detta område. Den offentliga verksamheten har expanderat kraftigt sedan skadeståndslagen infördes 1972. Denna verksamhet har kommit att betyda alltmer i vårt samhälle och för alla som enskilda medborgare. Det har lett till att enskilda medborgare i allt större utsträckning har blivit beroende av, och kommit i kontakt med, offentlig verksamhet och offentliga funktionärer i deras myndighetsutövning. Under senare år synes det ha blivit vanligare att enskilda själva har fått bära en stor del av de förluster eller skador som de åsamkats på grund av felaktig myndighetsutövning. Det har inträffat fall där den enskilde drabbats av stora förluster som det allmänna — trots vållande till skadan — inte alls ersatt. Tillämpningen av bevissäkringslagen har bl.a. gett mycket uppmärksammade exempel på hur den enskilde kan drabbas ekonomiskt och få personliga stora problem på grund av myndighetsingripande, som senare visat sig helt sakna saklig grund. Dessutom är gränsdragningen mellan vad som anses vara myndighetsutövning och ej oklar i vissa fall. Det ledde till att högsta domstolen med tre röster mot två avgjorde det s.k. Trifoliumfallet till nackdel för det drabbade företaget. Domstolens majoritet fann därvid att konsumentverket utfärdat ett pressmeddelande som innehöll klart felaktiga uppgifter och därigenom kom att allvarligt skada företaget. Men det skulle inte bedömas som myndighetsutövning. Skadeståndstalan avvisades därför. Jag nämnde inledningsvis att upprepat motionerande kan ge effekt. När det gäller det allmännas skadeståndsansvar har det uppseendeväckande nu inträffat att regeringen, trots att riksdagens socialistiska majoritet i höstas avvisade våra utredningskrav, i början av detta år uppdrog åt en särskild utredningsman att göra en viss översyn av det allmännas skadeståndsansvar. Hans förslag, som redovisades redan den 23 mars, kan endast ses som ett provisorium i avvaktan på en bred förutsättningslös utredning. Beträffande motiveringen för detta utredningskrav har vi inte kunnat ena oss i utskottet. I reservation 3 redovisar vi från centern, moderaterna och miljöpartiet vår syn på den inriktning utredningsarbetet bör få. Vi betonar att frågan om det allmännas skadeståndsansvar vid fel och försummelser i myndighetsutövning bör bli föremål för en utredning, där ämnets olika aspekter förutsättningslöst och omsorgsfullt belyses. Vi betonar det förutsättningslösa. Det gäller t.ex. även gränsdragningen mellan myndighetsverksamhet och annan verksamhet liksom om ersättning i vissa fall skall kunna utgå även om någon direkt oaktsamhet inte förelegat vid det oriktiga handlandet från myndighetens sida. Vi nämner i vår reservation även att man kan pröva frågan om omvänd bevisbörda så, att det allmänna för att undgå skadeståndsansvar måste visa att något vållande ej föreligger. Vi understryker i reservationen vikten av att utredningsarbetet blir förutsättningslöst. Herr talman! Det andra området i detta betänkande gäller statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Mot bakgrund av att det när det gäller statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet såsom inom postverket, televerket och SJ finns vissa regler som begränsar rätten till skadestånd, har vi från centerpartiet och de övriga borgerliga partierna under många år begärt en översyn av reglerna. Syftet skall vara att den enskilde skall ha samma rätt och möjlighet att få skadestånd, oberoende av om den som föranlett skadan eller förlusten är företrädare för statlig eller enskild verksamhet. Vi tycker att det är klart otillfredsställande att det för staten i egenskap av avtalspart finns undantag från rättsgrundsatser som eljest gäller enligt vår rättsordning. Det är viktigt för den enskilde att man i skadeståndshänseende jämställer statlig och enskild verksamhet. Enligt vår mening är det också av stor vikt att utreda frågan om avskaffande av de särskilda friskrivningsklausuler som gäller för statlig affärsverksamhet. I reservation 4 av centern, moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet upprepar vi tidigare års krav på en utredning av dessa förhållanden — allt i syfte att stärka den enskildes ställning. Eftersom det enligt ett enigt utskott bör tillsättas en utredning angående det allmännas skadeståndsansvar, anser vi reservanter att denna utredning även skall pröva frågan om statens skadeståndsansvar i affärsmässig verksamhet. Tyvärr har socialdemokraterna och vpk gått emot detta krav. Liksom tidigare framhåller majoriteten även nu att en skärpning av statens skadeståndsansvar vid sådan verksamhet är förenad med stora svårigheter och kan leda till betydande kostnadsökningar i form av t.ex. högre porton och dyrare järnvägsresor. Det är nu — liksom tidigare — en mycket anmärkningsvärd motivering för avslag på en översyn som syftar till att stärka konsumentskyddet och rätten till skadestånd. Motsvarande argument har mig veterligen inte anförts när vi genom lagstiftning och på andra sätt successivt har stärkt konsumenternas ställning. Då har dess bättre den enskildes berättigade krav på trygghet inte vägts mot kostnaderna. Så borde det vara även när vi nu väger den enskildes rätt mot den statliga affärsmässiga verksamheten. Dessa skadeståndsfrågor borde få bli förutsättningslöst prövade av den utredning som kommer att tillsättas. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Det allmänna har ett visst ansvar för felaktiga myndighetsåtgärder. Det har i många sammanhang gjorts gällande att det ansvaret borde vara större. Senast har detta sagts i kammaren under den senaste halvtimmen. Jag tycker inte att det finns någon anledning att vidare utveckla den frågan. Jag har ingenting nytt att tillföra. Men miljöpartiet tycker att det är angeläget att frågan utreds förutsättningslöst, och vi vill därför att en bred parlamentarisk utredning tillsätts för det ändamålet. Denna utredning bör också omfatta de statliga verkens affärsmässiga verksamhet. Samma regler när det gäller skadestånd bör gälla för statlig som för enskild affärsverksamhet när verksamheten för övrigt sker på lika villkor. Den statliga affärsverksamheten har i vissa avseenden ett samhällsansvar som inte åvilar enskilda företag. I de fallen kan det vara rimligt att de statliga verkens skadeståndsansvar jämkas eller undantas. Den breda parlamenaariska utredningen borde få i uppgift att beskriva hur och i vilka avseenden. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4. Jag vill också yrka bifall till reservation 1. Reservation 1 är föranledd av en motion från en enskild riksdagsledamot. Motionen gäller skadestånd för myndighetsmissbruk. Ett sådant skadestånd finns redan, och därför finns det formellt fog för att avslå motionen. När man läser motionen ser man emellertid att motionären menar i stort sett samma sak som övriga motionärer när det gäller det allmännas skadeståndsansvar. Utskottet hade lika gärna kunnat vara generöst och i sitt yrkande använda orden ”med anledning av”. Men i min strävan att försöka nå enighet i utskottet gav jag efter på den punkten och gick med på ett avstyrkande. På tio rader i utskottets skrivning lyckas man dock på ett hätskt sätt yrka avslag två gånger på denna motion. Jag tycker att man bör kunna vara generös mot motionären, dvs. Kent Lundgren. Man hade kunnat yttra sig kort och koncist utan några utsvävningar och bara yrka avslag på motionen. Det är vad jag gör i reservation 1. Jag hoppas att fler stöder mig i detta.

Herr talman! Med hänsyn till att vi inom utskottet är helt eniga i huvudfrågan, nämligen att begära en parlamentarisk utredning som får till uppgift att se över nu gällande bestämmelser om det allmännas skadeståndsansvar, är det förvånande att Allan Ekström m.fl. gör en så lång historieskrivning. Allan Ekström försöker tolka vilka interna överläggningar som vi har haft i den socialdemokratiska gruppen och när vi internt har fattat beslut om att det är motiverat med en parlamentarisk utredning. Allan Ekström försöker också tolka vårt sinnelag. Allan Ekström vet ingenting om detta. Han har en fullkomligt felaktig historieskrivning. Det är inte endast de olika motionerna i riksdagen som har påverkat oss i vårt ställningstagande, utan fast mer händelser som har skett ute i samhället. Under hela det föregående året diskuterade vi frågan om en fortsatt utredning. Det är riktigt att det var först vid årsskiftet som justitierådet Bertil Bengtsson fick i uppdrag att komma med ett förslag till en delreform. Men det uppdraget sammanfaller inte i tiden med våra tidigare interna diskussioner. Vi har inom lagutskottet under de senaste åren mycket noggrant följt denna utveckling, och vi har vid flera tillfällen inhämtat yttranden från justitiekanslern som handlägger dessa ärenden. I de yttranden som vi har fått tidigare har justitiekanslern inte ansett det vara motiverat med en allmän översyn av bestämmelserna. Men vi har fortsatt med våra interna överläggningar, och med hänsyn till vad som har hänt ute i samhället anser vi att tiden nu är mogen för att begära en sådan översyn. Från utskottets sida sätter vi värde på den promemoria som justitierådet Bertil Bengtsson nu har presenterat. Vi noterar med stor tillfredsställelse det besked som justitieministern gav till riksdagen på skärtorsdagen här i kammaren, nämligen att målet för departementet är att lägga fram en proposition för riksdagen redan under hösten 1989 och att nya lagbestämmelser förhoppningsvis skall träda i kraft den 1 januari 1990. Vi betraktar detta från den socialdemokratiska gruppens sida som en delreform. Den är välkommen, och den ligger rätt i tiden. Men vi har också i utskottet anslutit oss till förslagen om att en parlamentarisk utredning skall ta ett vidare grepp och se över bestämmelserna i fortsättningen. Läser man majoritetens skrivning i utskottsbetänkandet och de olika reservationerna, kan man se att var och en konstaterar att vi i huvudsak skiljer oss på en punkt. I betänkandet står det att: ”Utskottet vill dock framhålla att en utgångspunkt bör vara att vanliga skadeståndsrättsliga grundsatser bör gälla också vid verksamhet som har samband med myndighetsutövning.” Reservanterna talar i sina reservationer om att man i huvudsak skall ha ett strikt ansvar. Det är där som vi skiljer oss åt i uppfattningen om hur en framtida lagstiftning bör se ut. Jag vill dock påminna om att vi från utskottets sida tidigare har framhållit att det finns särskilda rättsområden som har en sådan särprägel att det på de områdena kan vara motiverat med ett strikt ansvar. Vi menar att det får denna utredning pröva. Men vi har icke varit beredda att nu i en allmän förutsättning för utredningen skriva in att det skall vara ett strikt ansvar. När det gäller skadestånd vid affärsverksamhet skiljer vi oss åt i våra uppfattningar. Vår uppfattning från majoritetens sida är fortfarande att vi anser det vara mera rationellt och riktigt att ha avtal som reglerar ersättningen till de personer som på ett eller annat sätt har råkat illa ut när det gäller deras kontakter med SJ, televerket eller posten. Vi ser gärna att de materiella villkoren undan för undan ses över och att de villkoren skall vara så generösa som möjligt. Kommunikationsministern har också nyligen tillsatt en ny utredning för att se över dessa villkor. Vi är ändå inte övertygade om att det skall vara en lagstiftning på detta område, som reservanterna vill. Argumenten för och emot har vi utvecklat många gånger tidigare här i kammaren, så jag skall i dag inte ta upp ytterligare tid med att upprepa dem. Jag slutar detta inlägg, herr talman, med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag kan förstå att Lennart Andersson blir litet upprörd när vi börjar tala om historien — den är inte särskilt glädjande att titta tillbaka på. Det är uppenbarligen så — det framstår för var och en som följer historien — att det mer eller mindre är en enda lång reträtt under galgen. Lennart Andersson säger att det här finns ett positivt sinnelag, men i så fall har han lyckats dölja det väl under de debatter som vi har haft i kammaren, då motståndet har varit stort och attackerna, inte minst mot mig, ganska kraftfulla. Motståndet kvarstår, och det gäller just utgångspunkten för utredningen. Socialdemokraterna kan inte visa den generositeten att de nu går med på en förutsättningslös utredning. De säger ”förutsättningslöst”, men ändå lägger de in en mycket grundläggande, begränsande förutsättning direkt i utredningen. Det är motsägelsefullt. Det är ytterligare en fråga som är viktig, och jag vill ha ett klart svar på den, inskrivet i snabbprotokollet: Är socialdemokraterna i klartext beredda att skapa en bred parlamentarisk utredning med företrädare för alla partier? Det är lätt att svara ja eller nej på den frågan. Den stora oenigheten gäller delreformen. Jag påstår — och jag trodde att Lennart Andersson skulle kommentera det — att den delreform som regeringen föreslår blir en skenreform. Man tar igen på gungorna vad man förlorar på karusellen, som det heter. Det betyder alltså att det inte blir några större förbättringar för den enskilde i denna situation. Däremot är den säkerhetsventil som folkpartiet föreslår avsevärt mycket mer generös. Vad är det för fel med den generositeten, Lennart Andersson? Eller är det ett återfall i tidigare motstånd? Dessutom är det en fördel att vi är beredda att tillskapa lagstiftningen omedelbart, medan det annars dröjer till den 1 januari. Det kan hända mycket av det som jag kallar skadeståndsrättsliga justitiemord under tiden. Jag hoppas att jag kan få några mera klarläggande svar på de här punkterna.
Herr talman! Lennart Andersson får ursäkta, men det känns angeläget för mig, som år efter år har yrkat på en översyn och varje år fått blankt nej, att få beskriva händelseförloppet. Verkligheten har vitsord. I övrigt vill jag instämma i det mesta av vad Bengt Harding Olson har sagt. Hur är det med sinnelaget? Det var en fråga. Låt kammardebatterna få lämna svar! Den 5 november 1986 sade Lennart Andersson: Utskottet behandlade redan hösten 1984 en motion om skärpning av det allmänna skadeståndsansvaret. Lagutskottet fann då att det inte förelåg någon anledning att föreslå en sådan skärpning. Majoriteten i utskottet konstaterar även i år, efter prövning av de aktuella motionerna, att det inte finns någon anledning att revidera skadeståndslagen. Så sent som för fyra månader sedan i kammaren ställde Lennart Andersson frågan: Hur enkelt skall det vara för den enskilde att få skadestånd? Var går gränsen mellan myndighetsutövning och allmän serviceskyldighet enligt er uppfattning? Hur stora skadeståndsbelopp är ni beredda att godta i de enskilda fallen? Även om ni begär en utredning skulle det vara intressant att någon gång få besked om era uppfattningar i dessa frågor. Jag utgår ifrån att ni väl ändå måste ha tänkt längre än till att endast begära en utredning. Vilka uppfattningar har ni i de olika delfrågorna? Besked på de punkterna kanske skulle föra utvecklingen litet mera framåt. Uttalandena får tala för sig själva. Vad gäller direktiven till utredningen är det en enorm skillnad mellan majoritetens mening och reservationerna — betydligt större än vad Lennart Andersson nu vill påskina. Litet tillspetsat och litet förgrovat skulle man kunna säga om majoritetens direktiv: Utred så litet som möjligt.
Herr talman! Jag vill först säga till Allan Ekström att det jag bad om förra året var att ni skulle försöka lämna besked om er uppfattning på några konkreta punkter. Om vi hade fått de beskeden då hade det kunnat påskynda utvecklingen, som kunde ha gått snabbare än den nu gör. Vi har fortfarande inte kommit längre, utan dessa frågor får nu överlämnas till en parlamentarisk utredning, som säkert kommer att kunna finna lösningar. Till Bengt Harding Olson vill jag säga att vi betraktar den utredning som justitierådet Bertil Bengtsson har gjort på justitieministerns uppdrag som en delreform, inte som en skenreform, som Bengt Harding Olson envisas med att säga här i dag. Vi anser från majoritetens sida att det är en snabb handläggning under detta år, om en proposition kommer till hösten och lagen ändras redan från den 1 januari 1990. Det finns ingen anledning att klaga på takten i det förändringsarbetet. Majoriteten har skrivit om en parlamentarisk utredning i betänkandet, och den skrivningen är till fyllest. Vi behöver inte alls i dag lämna några mer utförliga motiveringar eller precisera vårt yrkande mer på den punkten. Det är fullt tillräckligt så som vi har formulerat oss, och sedan är det regeringen som tillsätter utredningarna, inte riksdagen.
Herr talman! Frågan är vad delreformen innehåller och vad den innebär. Jag har påstått att det är en skenreform, och jag har inte tagit det ur luften. Om man läser departementsstencilen ingående ser man att även utredaren fullständigt tydligt klarlägger att den är av mycket begränsad omfattning. Det måste väl framgå klart för Lennart Andersson att det förslag till säkerhetsventil som folkpartiet har lagt fram är mera generöst än den delreform som socialdemokraterna planerar. Om de olika lagstiftningsmodellerna tillämpas på fallet med bilhandlaren Alvar Alvgard i Vimmerby, som är ett riksbekant fall, som förlorade hela sin rörelse och i princip sin förmögenhet, framgår det direkt att han inte skulle ha räddats med den delreform som föreslås av regeringen, däremot genom folkpartiets säkerhetsventil. Det skulle vara mycket bra om Lennart Andersson och socialdemokraternai varje fall kunde visa den generositeten, inte att de säger ja till att det skall vara ett strikt ansvar — det har jag inte begärt — men att de åtminstone säger att de är beredda att utreda frågan och att man sedan får se vad det blir. Det kan inte kosta någonting att visa generositet när det gäller utredningsdirektiven, Lennart Andersson. De bör vara helt öppna, om socialdemokraterna skall vara trovärdiga i denna fråga. Det är fantastiskt att Lennart Andersson kan säga att detta ärendes positiva utgång hade påskyndats om borgerligheten inkl. folkpartiet hade agerat litet annorlunda. Jag vågar nog påstå att vi aldrig hade fått någon reform om vi inte hade agerat så kraftfullt, så ofta och så hårt.

Herr talman! Hade debatten föregående år varit mer preciserad till sitt innehåll, är jag övertygad om att vi hade kunnat få till stånd en utredning betydligt tidigare. Jag vidhåller den uppfattningen. Jag trodde att Bengt Harding Olson och andra som är erfarna jurister skulle ha förmågan att precisera sig litet mer efter att flera år i rad ha motionerat med mer allmänna yrkanden. Men jag har tvingats konstatera att när jag begär olika preciseringar är de inte beredda att lämna sådana, utan de hänger kvar vid de mer allmänt formulerade kraven. Men nu kommer en utredning. Jag är glad över att det är ett enhälligt utskott som begär att en parlamentarisk utredning skall få arbeta vidare. Jag kan inte heller tolka Bengt Harding Olsons senaste inlägg om strikt ansvar på annat sätt än att han nu är betydligt mer nyanserad i sin uppfattning än då han skrev sina reservationer och framförde sina åsikter i utskottet. Då uppfattade jag att han menade att det absolut skulle vara ett strikt ansvar, som utredningen i huvudsak skulle arbeta med. Så hårda politiska signaler har vi från majoritetens sida inte velat ge regeringen inför dess uppgift att forma direktiven till utredningen. Men nu är Bengt Harding Olson betydligt mer nyanserad på den här punkten och det noterar jag.

Herr talman! Allan Ekström påstod i sitt inledningsanförande att bl.a. vpk inte agerat för att skärpt skadeståndsansvar vid myndighetsutövning skall komma till stånd. Detta var nog det mest häpnadsväckande jag har hört den här dagen, alldenstund han i sitt bifallsyrkande stöder just en vpk-motion, som dels går ut på att skadeståndsansvaret måste utvidgas, dels kräver den breda parlamentariska utredning i frågan som det har talats om senare. Jag tänker inte gå in i den här tydligen ganska mångåriga trätan mellan det borgerliga blocket och socialdemokraterna om vad som har hänt och inte har hänt tidigare, utan bara nöja mig med att påpeka att Allan Ekström i alla fall på en punkt tydligen ställer upp på samma resonemang som vpk gör. Säga vad man vill om den föreliggande departementspromemorian, men den kan i alla fall fungera som ett steg i rätt riktning. Den snabbt utlovade propositionen i ärendet är till fyllest. Någon säkerhetsventil behövs inte under den tid som utredningen — som faktiskt samtliga partier i utskottet är överens om — arbetar och tills den har lagt fram resultatet av sitt arbete, vilket kan leda till konkreta förslag. För övrigt vill jag hänvisa till utskottets betänkande, vars skrivning klart uttrycker behovet av en utredning i denna fråga. Jag anser inte heller att skrivningarna på något sätt begränsar en framtida utrednings verksamhetsområde, tvärtom. Jag vill bara citera några rader: ”En sådan översyn”, som det talats om, ”torde kräva en förutsättningslös och allsidig analys av i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommer för enskilda i samband med myndighetsutövning”. Kan det sägas tydligare? Jag kan inte heller se att det på något sätt är begränsande när man i betänkandet först har angivit en rad exempel på vad som bör tas upp och dessutom även konstaterar att det, utöver de anförda exemplen på frågor som kan övervägas, givetvis finns åtskilliga andra spörsmål om det allmänna skadeståndsansvaret som behöver prövas. Hur man kan få detta till att vi vill utreda så litet som möjligt är faktiskt en gåta för mig. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, som också vänsterpartiet kommunisterna står bakom.

Herr talman! Jag ber Elisabeth Persson om ursäkt om jag har satt likhetstecken mellan vpk och socialdemokraterna i något avseende då detta varit objektivt oriktigt. Vad angår frågan om omfattningen av direktiven vidhåller jag mitt tidigare uttalande och hänvisar till mitt anförande. Jag hävdar nämligen att jag har stöd för att vi borgerliga, vilket framgår av våra reservationer, vill att ingenting skall vara främmande för utredningen. Den skall få pröva, vilket vi särskilt har pekat på, de fundamentala beståndsdelarna för den enskilde, nämligen ansvarsgrunden, culpa eller strikt ansvar. Vidare gäller frågan hur mycket av den statliga verksamheten som skall få prövas. Myndighetsutövning, som jag nämnde, är bara en begränsad del av den statliga verksamheten. Vi säger att utredningen inte skall vara förmenad rätten att pröva hela området för den offentliga verksamheten. Därmed inte sagt att utredningen kommer fram med ett så omfattande förslag, men den skall i egentlig mening vara förutsättningslös. Jag vidhåller att jag har haft rätt i sak, men jag är ledsen om jag har satt likhetstecken mellan vpk och socialdemokraterna i något avseende då detta inte varit riktigt.
Herr talman! Jag vill gärna göra ett tillägg till det som Elisabeth Persson sade, att det var genom vpk:s första signaler under debatten hösten 1988 som en politisk majoritet på den här punkten möjliggjordes. De signalerna fullföljdes sedan i en motion under allmänna motionstiden i januari 1989. Det var en punkt. En annan punkt, den allra viktigaste, som det är angeläget att ta upp just efter det Elisabeth Persson har sagt, gäller hur direktiven skall se ut för den utredning som vi nu skall besluta om. Det finns en skrivning i lagutskottets Prot. 1988/89:111 betänkande som uppenbarligen kan tolkas litet hur som helst. Allan Ekström säger att den är förutsättningslös och inte begränsande. Även Elisabeth Persson uppfattar att det är på det sättet. Men företrädaren för socialdemokraterna, nämligen Lennart Andersson, ger sken av att här finns en begränsning, och det är inte vilken begränsning som helst. Det är en oerhört grundläggande begränsning. Därför tycker jag att inte minst Elisabeth Persson och vpk, men naturligtvis även moderaterna, måste bli oroliga och undra hur direktiven kommer att se ut. Har regeringen i sinnet att skriva mycket mer begränsande direktiv än som framgår av lagutskottets betänkande? Det är en mycket grundläggande fråga, som jag tycker att alla har rätt att få besked om här och nu i kammaren.
Herr talman! Jag delar faktiskt inte uppfattningen, Bengt Harding Olson, att betänkandets skrivning skulle kringskära en kommande utredning. Jag kan alltså inte dela den rädsla som Bengt Harding Olson har för detta. Vi får väl se tiden an. Jag kan inte säga annat än att skulle Bengt Harding Olsons farhågor infrias, får vi naturligtvis ta upp det till diskussion då. Men att vara så vansinnigt misstänksam och näst intill konspiratoriskt lagd att man tolkar den skrivning som föreligger här som en begränsning och en kringskärning tror jag inte är en framkomlig väg framöver.
Herr talman! Jag uppfattar mig varken som vansinnig eller konspiratorisk, men det som har fått mig att fundera och som faktiskt har skapat farhågor är just det som Lennart Andersson har sagt här i kammaren. Det är ju inte utan anledning som Lennart Andersson gör de rätt kritiska begränsningarna, som faktiskt också Elisabeth Persson har hört. Men jag kan nöja mig med den slutsats som Elisabeth Persson kom fram till, nämligen att visar det sig att det inte blir de öppna direktiv som vpk, moderaterna och även folkpartiet i hög grad har poängterat — det gäller även miljöpartiet — får vi antagligen vidta politiska åtgärder. Det bör i alla fall bli en tillräckligt tydlig politisk signal från riksdagen till regeringen och justitieministern.
Herr talman! Jag sade inte ”vansinnig”, varför jag hoppas att det inte kommer att stå så i protokollet.

Herr talman! Då gäller det en ny debatt igen. Det handlar om lagutskottets betänkande 1988/89:33, vårdnad om barn m.m. De här frågorna är mycket viktiga. Man skulle kanske t.o.m. kunna säga att frågan om vårdnad och umgänge med barn rent av är den viktigaste familjerättsliga frågan. På denna punkt kan myndigheternas behandling avsevärt förbättras, Beträffande folkpartiets inställning kan jag säga följande. Vi gjorde en ingående genomgång av problemen redan under den allmänna motionstiden 1988. Den 20 maj 1988 hade vi en omfattande debatt, och jag kan inte säga att det är nödvändigt att upprepa den debatten nu. I sakfrågorna hänvisar jag till denna debatt och vår senaste partimotion. Det råder ingen som helst oklarhet om var folkpartiet står när det gäller frågan om att satsa på barns livsvillkor. Herr talman! I stället gäller dagens kärnfråga någonting annat. Folkpartiet anser nämligen att ändringar i föräldrabalken brådskar. Det gäller att så snart som möjligt minimera det lidande som många barn drabbas av i samband med föräldrarnas separation. Förra året begärde vi i motioner en ny lagstiftning. I det betänkande som lagutskottet då skrev förklarade justitiedepartementet att man kommer att överväga en sådan. Jag betonade i debatten den 20 maj att reglerna borde komma så snart som möjligt. I år har folkpartiet ånyo motionerat om förbättringar, och vi vill ha den nya lagstiftningen utan fördröjning. Regeringen utlovar att en departementspromemoria i ämnet skall komma till sommaren 1989. Lagutskottets majoritet skriver i betänkandet att man utgår ifrån att det skall komma ett förslag snarast möjligt. Vår bedömning under hela den tid som vi har följt ärendet är den att regeringen inte handlägger det med den förtur som ärendets karaktär förtjänar. Därför bör riksdagen öka trycket mot regeringen för att få fram ett förslag. Vår reservation innehåller just ett sådant krav. Nu kan vi inte acceptera något ytterligare dröjsmål. En proposition bör läggas fram, så att den kommer riksdagen till handa redan i början av hösten. Vi tar också upp andra frågor. Det finns reservationer som handlar om expertmedverkan vid rättegångar som berör vårdnad och umgänge, och vi har också tagit upp frågan om särskild faderskapspresumtion vid samboförhållanden. Reservationerna motsvarar tidigare års reservationer, och det finns ingenting att tillägga här och nu. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga folkpartireservationer.

Herr talman! Några kommentarer. Jag håller med om att det familjerättsliga området är ett av de viktigaste ämnesområden som lagutskottet har att handlägga. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet har gång på gång betonat detta. Ser vi tillbaka på vad som har hänt i riksdagen under 1988 och 1989, finner vi att ett stort antal ledamöter från alla partier har väckt motioner i en rad olika delfrågor inom det familjerättsliga området. Alla vi som är riksdagsledamöter deltar ju i många politiska möten, Även i sådana sammanhang stöter vi på de här frågorna som då tas upp av många människor. Det visar sig att det finns ett stort behov av att från tid till annan se över de gällande reglerna. Förra året skrev lagutskottet ett mycket stort betänkande som omfattade praktiskt taget alla delfrågor inom ämnesområdet. Vi vet att det betänkandet hade en mycket stor betydelse för departementets fortsatta arbete. Hela utskottet har också vid en överläggning på departementet fått besked om att man inom departementet arbetar mycket aktivt med frågorna. I dag kan jag från denna talarstol bekräfta att arbetet är helt inriktat på att en promemoria skall vara färdig under sommaren 1989. Avsikten är också att den promemorian skall remitteras. När remissvaren har kommit in påbörjas arbetet med utformningen av en proposition, som regeringen kommer att lämna till riksdagen så snart som det över huvud taget är möjligt. Jag utgår ifrån att Bengt Harding Olson inte har någonting emot denna remissomgång med tanke på vad han tidigare i dag har sagt. Han vill i vanlig ordning göra en stor fråga av nyanserna i våra ord. Om vi inom utskottsmajoriteten säger att man skall överväga en sak är det inte tillräckligt. Då säger Bengt Harding Olson på folkpartiets vägnar att det skall ske skyndsamt. Men det är ju ingen skillnad i innebörden, vi menar detsamma. Det börjar bli litet tröttsamt med de ständiga framstötarna från Bengt Harding Olsons sida. De bottnar bara i misstro mot utskottskamraternas vilja att verkligen uträtta någonting på det här viktiga ämnesområdet. Riksdagen kommer alltså inom en relativt nära framtid att få möjlighet att i anslutning till en proposition mycket noggrant granska en rad nya förslag på det familjerättsliga området. Jag säger i dag vad jag har sagt i utskottet, nämligen att riksdagens alla ledamöter självfallet mycket noga skall få studera de olika avsnitten. Har man då på någon punkt en avvikande uppfattning, skall man självfallet utnyttja sin motionsrätt. Jag har velat lämna de här sakupplysningarna om tidsplanen för det fortsatta arbetet med hänsyn till alla motionärer här i kammaren. De delfrågor som folkpartiet tagit upp i sina reservationer är inte på något sätt nya. Det har också helt nyligen här intygats av Bengt Harding Olson. Samma frågor fanns med i vårt stora betänkande förra året. Departementet är som sagt mycket väl underrättat om vilken uppfattning utskottet har i de olika delfrågorna. Därför är det egentligen helt överflödigt att vid det här tillfället på nytt avge reservationer. Men folkpartiet har inte kunnat avhålla sig från detta utan tror att det ligger en stor styrka i att man nu igen upprepar vad man sade så sent som förra året. Det är inte på det sättet, Bengt Harding Olson. Regeringskansliet är mycket väl medvetet om de olika motioner på det här området som har väckts i riksdagen.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
Herr talman! Låt mig först säga att det ändå är viktigt att partier avger klara politiska signaler. Det är inte så länge sedan Lennart Andersson klagade på just folkpartiet för att vi inte talade om vad vi ville. Nu har vi alltså i motioner talat om exakt vad vi vill, och det tycker jag att vi då skulle få beröm för. I stället får vi kritik för det också! För övrigt stöder jag gärna tanken på en remissomgång. Det har jag sagt också i ett tidigare ärende. Men då tycker jag att vi skall ha en annan rutin än den som man vid ett tidigare tillfälle — förhoppningsvis som en engångsföreteelse — tillämpade i lagutskottet; jag tycker att vi skall ha en öppen remiss, så att man kan läsa vad remissinstanserna har sagt. Det gagnar demokratin. Jag har tyckt att tidsplanen är huvudfrågan i dagens debatt. Jag tycker att de här sakfrågorna är oerhört viktiga. De måste drivas fram med kraft, och handläggningen av dem får inte fördröjas. Lennart Andersson säger att så är fallet. Jag blir då förvånad över att man nu plötsligt ändrar tidsplanen igen. I dag har vi den 10 maj. Den 27 april gällde tydligen en annan tidsplan. Det heter nämligen i utskottsbetänkandet, som Lennart Andersson själv har skrivit under, att promemorian från justitiedepartementet kommer till sommaren. Nu får jag av Lennart Andersson besked om att den kommer ”under sommaren”. Jag skulle inte märka ord, har jag fått besked om tidigare i debatten, men jag vill ändå fråga: Är det någon skillnad eller är det det inte? Det är faktiskt stor skillnad om promemorian kommer till sommaren eller om den kommer under sommaren. På den punkten tycker jag att jag skulle kunna få ett klarläggande besked, om inte annat. Om det nu finns en tidsplan kanske jag också kunde få besked om vad den innehåller. Jag antar att den innehåller för det första en departementspromemoria, för det andra ett remissförfarande — när skall det vara avslutat? — och för det tredje en proposition i ämnet. När skall man, enligt vad man är inriktad på, avge den?
Herr talman! Visst är det bra att folkpartiet och andra partier ger politiska signaler. Men man behöver inte upprepa de signalerna med mycket korta mellanrum. Regeringskansliet studerar mycket noga vad vårt utskott tidigare har sagt. Därför anser jag att reservationerna från folkpartiets sida i dag är närmast överflödiga. När det gäller tidsplanen vill jag bara säga att det inte föreligger någon ändring av den. Om jag i betänkandet har använt uttrycket ”till sommaren” och nu sade ”under sommaren” kan jag gärna korrigera det senare och säga att det som nu gäller är precis vad som tidigare har sagts. Det har inte gjorts någon ändring i tidsplanen när det gäller målsättningen för arbetet. Så fort departementspromemorian är färdig skall den ut på remiss. Jag vågar i dag inte säga vilket datum remissomgången skall vara avslutad. Jag känner inte riktigt till departementets rutiner på den punkten och vet inte hur lång remisstid man brukar ha på sådana promemorior. Men jag kan försäkra Bengt Harding Olson och alla övriga ledamöter i kammaren att departementet arbetar så fort man någonsin förmår med de här frågorna. Vi vill alla ha fram den här promemorian, få ut den på remiss och snarast få en proposition till riksdagen. Det stämmer ju helt med lagutskottets agerande både 1988 och i år. Jag kan i dag tyvärr inte precisera exakt när det ena och det andra kommer att ske, men det pågår ett mycket aktivt arbete i departementet — så mycket är helt klart.
Herr talman! Det är tryggt att höra att det sker ett snabbt och effektivt arbete i departementet, Lennart Andersson. De här frågorna är ju inte nya; de har egentligen ältats år ut och år in. Jag tycker också att det är bra att promemorian kommer, om det nu blir till sommaren; man kan då kanske hoppas att det kan bli i juni. Men fortfarande kan jag alltså inte få något besked när det gäller om eller när man har planerat in en proposition. Jag tycker att det vore rimligt att planera in den i ett arbetsschema för departementet. Jag kan väl då formulera frågan till Lennart Andersson, som har lång erfarenhet av riksdagsarbetet, så här: Är det orimligt för Lennart Andersson att säga att man kan tänka sig en proposition före årsskiftet?
Herr talman! Jag och den socialdemokratiska gruppen i lagutskottet har bara en inställning, och det är att arbeta för att få fram en proposition så fort det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Då litar vi på att den kommer så fort som möjligt. Jag ser med spänt intresse fram emot att få ta del av innehållet. Tack!
Herr talman! Jag trodde att det förra var mitt sista anförande i det här ärendet, men Lennart Anderssons senaste inlägg måste jag faktiskt protestera emot. Jag är nämligen böjd att påstå motsatsen.

Herr talman! Proposition 1988/89:111 innehåller förslag i ett antal ”sorterade” frågor inom socialförsäkringens område. I utskottsbetänkande nr 16 från socialförsäkringsutskottet behandlas därför också en rad från varandra fristående frågor om allt ifrån utlandssvenskars avgifter för sjukvård i Sverige och beräkning av sjukpenning för vissa studerande till delpension och smittbärarersättning. I lagen om allmän försäkring 1 kap. 3 § stadgas att svenska medborgare samt vissa personer bosatta i Sverige är försäkrade. Från detta finns väsentliga undantag. Lagregleringen har, sägs det i propositionen, ansetts oöverskådlig och delvis orättvis. Problemen löses ganska drastiskt, måste jag säga. Utlandssvenskars rätt till sjukvårdsförmåner vid vistelse i Sverige skall inte längre regleras i AFL utan grundas på en överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, förmedlad via Landstingsförbundet. I avtalet åtar sig huvudmännen via Landstingsförbundet att ge utlandssvenskar som inte har sina sjukvårdskostnader täckta på annat sätt vård på villkor som stipuleras i överenskommelsen med Landstingsförbundet. Vid akut öppen sjukvård skall en taxa på högst 60 kr. tillämpas. För akut slutenvård betalas 55 kr. per dag. Taxorna gäller om vårdgivare uppsöks i det landsting där sjukfallet inträffar. Vid vårdbehov som uppkommit utomlands eller som inte uppträder akut skall avgiften i öppenvård vara sex gånger 60 kr. och vid slutenvård tio gånger 55 kr., om inte annat skall gälla, t.ex. om behandlingen är mycket kostnadskrävande. Det kan ifrågasättas om riksdagen verkligen skall godkänna att tidigare lagreglerade förmåner nu regleras genom avtal. I reservation 2 anges också att rättigheter enligt sjukvårdsförsäkringen skall vara inskrivna i lag. Detta krav överensstämmer således med vad som också anförs i reservation 1. Den formella ändring som görs — övergång från lag till avtal — är inte egentligen den största bristen, i varje fall inte jämfört med hur lagstiftningsarbetet går till i den här kammaren. Jag tvekade litet när jag skrev ordet ”försumpning” om lagstiftningsprocessen. Jag satte det inom citationstecken, men jag tycker faktiskt att kammarens ledamöter — det är nu inte så många av dem som sitter här — borde fundera över om vi handhar lagstiftningsarbetet på ett bra sätt. Jag tycker inte att den stora frågan i dag är om huruvida vi skulle lagstifta eller om stora organisationer skulle träffa avtal med varandra. Nej, vi har stora konkreta brister, bl.a. vad gäller hur vi behandlar pensionärer bosatta i utlandet. Det har ju under ett långt liv betalat skatter av allehanda slag och dryga sjukförsäkringsavgifter. Om de varit egenföretagare har de betalat in avgifterna själva, har de varit anställda har det skett genom arbetsgivarens försorg. Dessa skatter och avgifter, som är världens högsta — och värre lär det väl bli —- borde väl åtminstone täcka sjukvård på ålderns höst, men det gör de inte om man bosätter sig utomlands. Då skall sjukvårdskostnaderna vid icke akut sjukvård utgå efter högre taxa. I detta sammanhang måste noteras att Sverige i ökande utsträckning träffar dubbelbeskattningsavtal som stipulerar att pensioner intjänade i Sverige också skall beskattas i Sverige, med full statlig skatt och 10 9e kommunal och landstingskommunal skatt. Däremot skall tydligen inte förmåner utgå på lika villkor. Vissa länder har faktiskt ansett att sådana regler är så orättfärdiga att de faktiskt stoppat nästan färdiga dubbelbeskattningsavtal. Det gäller bl.a. Schweiz. Vad är då motiven för särbehandlingen av i utlandet bosatta svenska pensionärer? Regeringen säger att utlandsbosättning är skatteflykt. Inser inte regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen att vi lever i en allt rörligare värld? Att föräldrar ofta vill förena sig med barn som flyttar utomlands för att uppleva hur barnbarnen växer upp? Att pensionärer ofta flyttar utomlands av hälsoskäl? Och för övrigt vilka skäl som än finns för en Prot. 1988/89:111 utflyttning— har jag betalat dryga skatter och försäkringsavgifter hela mitt liv och dessutom måste betala skatt på svensk pension, är det uppenbart ett rättvisekrav att jag skall utfå sjukvård i samma omfattning som alla andra när jag vistas i Sverige. Det går inte att svenska regeringen och riksdagen diskriminerar svenska medborgare och minoriteter hur som helst. Jag yrkar bifall till reservation 2, i vilken vi kräver att nu påtalade brister snarast avhjälps med ny lag. Det brådskar! Reservation 3 behandlar regler gällande vilande SGI vid självfinansierade studier. Även om bidragsdelen inte uttas av den studerande eller om de inte upptar lån, tycker vi att de skall ha rätt till vilande SGI. Annars kan vi återigen få en liten minoritet som drabbas mycket hårt. Bifall yrkas till reservation 3. Vi har i motioner ansett att kompensationsnivån i delpensioneringen bör sänkas i besparingssyfte. På så sätt hindras en höjning av delpensionsavgiften. Jag yrkar bifall till reservation 4. Reservation 5 behandlar en principfråga som diskuterats många gånger tidigare i socialförsäkringsutskottet. De regler som gäller för löntagare är svåra att direkt överföra på lantbrukare och egenföretagare. Här kommer bl.a. problem in med fasta kostnader, svårigheten att dela arbetsinsatsen exakt på hälften etc. I reservation 5 krävs en utredning om dessa förhållanden för att göra företagare, lantbrukare m.fl. jämställda med löntagare. Bifall yrkas till reservation 5 och, eftersom samma grundprincip berörs där, även till reservation 8. I denna begär man att egenföretagare skall få ersättning för sina fasta kostnader när de måste avhålla sig från arbete på grund av att de är smittbärare. Garantinivån för smittbärare är nu 15 kr. Den är väsentlig för t.ex. feriearbetande. Man vill ta bort garantinivån. Det kan uppstå orättvisor, allra helst som smittbäraren är ålagd av staten att avhålla sig från arbete. Vi moderater anser att staten måste ersätta den här typen av inkomstbortfall. Vi begär därför att regeringen skall återkomma med förslag om en garantinivå fr.o.m. den 1 juli 1989. Jag yrkar bifall till reservation 9. Socialförsäkringssystemets brister belyses på ett slående sätt i den reviderade finansplanen. Jag talar om den som kom den 25 april. Vad som händer den 10 maj vet vi inte. På tio år har utbetalad sjukersättning ökat från 7 till 23 miljarder kronor. Långtidssjukfrånvaro, förtidspensionering och arbetsskador tar nu i anspråk kostnader motsvarande 4 96 av bruttonationalprodukten. Försäkringskassornas arbetssituation har blivit hopplös. Det har ju vi som sitter i socialförsäkringsutskottet verkligen fått insikt i när representanter för försäkringskassorna vittnat om detta i utskottet. Socialförsäkringssystemet måste ses över. Det är en av de viktigare uppgifterna om man t.ex. vill komma åt en del av de ekonomiska sjukdomar som Sverige lider av. Jag yrkar bifall till reservation 7. Jag skulle vilja säga en sak till. Denna fråga har tidigare behandlats här, och den moderata motionen behandlades tidigare. Reservation 7 har lagts i anknytning till en folkpartistisk motion, men jag tycker att det här problemet är så oerhört viktigt. Det är ett av våra viktigaste ekonomiska problem. Därför tycker jag det är ganska bra att vi får ta upp det även här i dag. Jag yrkar sammanfattningsvis bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 9.

Herr talman! I betänkande SfU 16 berörs bl.a. utlandssvenskarnas sjukvårdsavgifter. Från folkpartiets sida är vi mycket kritiska till förslaget. För utlandssvenskarnas avgifter för sjukvård i Sverige föreslås ett nytt system, där de lyfts ur lagen om allmän försäkring och hänvisas till ett avtal med sjukvårdshuvudmännen. Enligt propositionen motiveras förändringen med att det ”inte är adekvat att utge förmåner från den svenska sjukförsäkringen för personer som inte är bosatta i Sverige och för vilka socialavgifter inte betalas”. I propositionen sägs vidare att nuvarande regler är ”svåröverskådliga” och att de ”kommit att uppfattas som orättvisa”. Från folkpartiets sida vill vi verkligen ifrågasätta om det avtal mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet som skall ersätta nuvarande regler verkligen blir så mycket klarare och rättvisare. Förslaget saknar en redogörelse för det sämre rättsskydd som följer av att en lag föreslås bli ersatt med ett avtal. Många utlandssvenskar som är bosatta utomlands uppfattar detta som en försämring av tryggheten. Vidare saknas entydiga definitioner av en rad begrepp, t.ex. utlandssvensk, personer bosatta i utlandet och utsända personer. T avtalet görs undantag från de nya reglerna för vissa grupper, t.ex. präster, missionärer och volontärer som arbetar i utvecklingsländer. Denna avgränsning av en viss grupp utlandssvenskar, som alltså skall få vård i Sverige till kostnader som motsvarar vad de skulle ha betalat om de bott hemma, kan ifrågasättas. Frågetecknen i förslaget är många. Det finns enligt vårt sätt att se andra yrkeskategorier som på lika goda grunder skulle kunna hänföras till samma undantag. Dit hör t.ex. lärare vid svenska skolor utomlands. Skolorna är statsbidragsstödda, och de är nödvändiga för att biståndsarbetare och svenska företags personal skall kunna ha med sig sina familjer under utlandsvistelsen. Men lärarna som arbetar där anses inte ”utsända”, eftersom huvudmannen för skolan ofta är en juridisk person på plats i form av en lokal skolförening. Ett annat exempel på oklarheter i avtalet är att ”utsänd persons familjemedlem” föreslås undantagen från förändringarna. Men en ordentlig definition av vad Landstingsförbundet menar med ”utsänd person” saknas. Folkpartiet hävdar med bestämdhet att det har mycket stor betydelse att reglerna för utlandssvenskarnas sjukvård inte utformas så att de försvårar ett utökat bistånd, svenska företags rekryteringsmöjligheter i andra länder eller andra former av internationalisering. Kontakter och utbyten mellan länder inkl. bosättning i utlandet under kortare och längre perioder är enligt folkpartiets mening mycket viktiga. Situationen för de personer som benämns utlandssvenskar får därför inte försämras genom riksdagsbeslut om sjukvårdsavgifter. Avgiftsnivåerna blir sannolikt lägre för vissa och högre för andra. Det är i och för sig inget ovanligt vad gäller sjukvårdsförmåner. Hur förändringarna kommer att slå är mycket svåröverskådligt. Folkpartiets slutsats är att det blir mycket stora svårigheter att tolka de nya reglerna för både vårdsökande och administratörer. Folkpartiet avvisar därför förslaget och anser att regeringen bör få i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett bättre förslag. Herr talman! I betänkandet behandlas vidare frågan om vilande SGI vid självfinansierade studier. Enligt folkpartiets mening bör en försäkrad ha rätt till vilande SGI under den tid han bedriver studier som berättigar till studiestöd i form av t.ex. studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd. Han eller hon skall inte tvingas ta ut sitt studiestöd för att få behålla sin SGI. Människor bör självklart ha rätt att avstå från vissa studiemedel utan att missgynnas vad gäller rätten att få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Lika självklart är att man inte skall straffas om man finansierar sina studier genom sparande eller eget arbete. I reservation 6 tar folkpartiet upp frågan om möjligheterna för delpensionär att inneha kommunalt förtroendeuppdrag. Folkpartiet anser det viktigt att människor uppmuntras att engagera sig politiskt och säger därför att delpensionsreglerna bör ändras så att detta syfte gynnas. Herr talman! I betänkandet framläggs vidare förslag om vissa förändringar som rör sjukpenningberäkningen vid rehabilitering och förenklad prövning av arbetsskaderecidiv. Folkpartiet har tidigare hävdat att sjukpenningreformen medfört att hela sjukpenningsystemet blivit komplicerat och fått konsekvenser för såväl den enskilde som försäkringskassorna. Även arbetsskadeförsäkringen är komplicerad. Arbetsbelastningen i försäkringskassorna är mycket hög trots personaltillskottet. Vi har tidigare här i kammaren debatterat dessa frågor, varför folkpartiets åsikter är väl kända för riksdagens ledamöter. Folkpartiet har hävdat och hävdar att det krävs en total översyn av sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Vi menar också att denna översyn bör göras så att möjligheter till snabbare rehabilitering skapas. Dagens långa handläggningstider är inhumana och leder till passivisering av den sjuke i stället för insatser som ger ett snabbt tillfrisknande och en återgång till arbetslivet. Herr talman! I detta betänkande behandlas dessutom regeringens förslag om ersättning till smittbärare. I reservation 8 föreslår vi tillsammans med moderaterna och centern att ersättning för egenföretagarens fasta kostnader skall utgå. Det kan gälla sådana fasta kostnader som hyror, löner till personal m.m. Vi anser också att garantinivån i smittbärarpenningen bör finnas kvar, eftersom den har betydelse för framför allt feriearbetande och studerande. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de folkpartireservationer som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Detta betänkande innehåller olika frågor inom socialförsäkringsområdet, alltifrån delpension till ersättning till smittbärare. Jag skall nöja mig med att kommentera ett par reservationer som skrivits under av centerpartister. Den första gäller frågan om delpension till lantbrukare. Det är ett välkänt faktum att huvuddelen av reglerna på socialförsäkringsområdet är konstruerade för personer med anställningsförhållande. När regelsystemet skall tillämpas för egenföretagargrupperna uppstår det många gånger kantigheter. Systemet upplevs som svårhanterligt ute på försäkrings kassorna. Där har man svårt att bedöma hur olika ersättningsformer skall — Prot. 1988/89:111 tillämpas. 10 maj 1989 Det specifika problemet i reservation 5 gäller delpension till lantbrukare. Ett antal lantbrukare har efter överenskommelse inom lantbrukskooperationen och med staten fått s.k. mjölkpension, dvs. de får ersättning för att de avvecklar sin mjölkproduktion. Det är fråga om dels ersättning för inkomstbortfall, dels ersättning för kostnader man haft när man byggt upp sin mjölkproduktion. Försäkringskassorna har vid sin bedömning utgått från att det gäller ersättning enbart för inkomstbortfall. Lantbrukare som tar delpension får då denna ersättning räknad som inkomst, vilket inte är korrekt med utgångspunkt i lantbrukarens faktiska situation. Detta är bara ett exempel på de kantigheter som finns i regelsystemet vad gäller delpensioner. Vi har därför i reservationen begärt att reglerna för delpension till egenföretagare skall ses över. Det skall inte bara gälla lantbrukare utan generellt. Utskottsmajoriteten hänvisar till att riksförsäkringsverket noga följer utvecklingen. Detta har utskottsmajoriteten hänvisat till i flera år. Det händer föga på området, och försäkringskassornas hanteringsproblem kvarstår. Vi tror att det krävs att regelsystemen en gång för alla gås igenom och anpassas till egenföretagargruppernas faktiska förhållanden. De betalar ju in pengar och bör därför få motsvarande ersättningar när de går i delpension. En annan del i betänkandet rör ersättning till smittbärare. I reservation 8 berörs ett likartat problem som problemet med ersättning till egenföretagarna för fasta kostnader. Smittbäraren får alltså ersättning för sin förlorade inkomst men inte ersättning för de övriga kostnader som uppstår i samband med att vederbörande får avhålla sig från arbete. Det har från flera håll exemplifierats vilka problem som kan uppstå för tandläkare. Ett annat mycket känsligt område är livsmedelshanteringen. En egenföretagare, som arbetar med beredning, hantering eller försäljning av livsmedel och som utsätts för ett beslut innebärande att han måste avhålla sig från arbete på grund av att han är smittbärare, kan tvingas avveckla hela verksamheten. I det läget får han således bara ersättning för inkomstbortfallet och inte för övriga kostnader i form av exempelvis lokalhyror under lång tid, lön till personal som måste sägas upp osv. Det kan också handla om lång avvecklingsperiod. Ersättningsreglerna kan således innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för den som drabbas. Det är därför enligt vår mening rimligt att samhället ersätter kostnader av det slag som jag här har nämnt. I reservation 8 begär vi ett förslag om detta. Reservation 9 handlar om smittbärarpenning på garantinivå. I dagsläget, enligt de nuvarande ersättningsreglerna, har man en ersättning på 15 kr. per dag. Denna ersättning försvinner i det nya systemet. Det är bara att konstatera att det finns några grupper som har en mycket låg sjukpenning eller ingen sjukpenning alls. Enligt det nya ersättningssystemet får de alltså ingen som helst ekonomisk kompensation, om de tvingas avhålla sig från olika verksamheter eller tvingas befinna sig i en sådan situation att de inte kan leva ett normalt liv. Även om det här handlar om små summor, så är det fråga om en erkänsla från samhällets sida för att man finner sig i de 65 regelsystem som gäller när man är smittbärare. Man bör ändå kunna få någon kompensation för detta. Vi föreslår i reservationen att regeringen skall återkomma med ett förslag, där garantinivån finns kvar i smittbärarersättningen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5, 8 och 9.

Herr talman! I betänkandet SfU16 behandlas propositionerna 1988/89:111 och 112. Jag vill börja med några kommentarer som gäller proposition 111 om utlandssvenskars avgifter för sjukvård i Sverige. Här föreslås, som flera talare före mig har varit inne på, att utlandssvenskars rätt till sjukvårdsförmåner vid vistelse i Sverige inte längre skall regleras i lagen om allmän försäkring utan grundas på en överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Med anledning av reservationerna vill jag säga att utskottets majoritet inte anser att förslaget bör medföra några tillämpningsproblem. När det gäller missionärer, volontärer och personer som är utsända — som Sigge Godin talade om — vill jag framhålla att riksförsäkringsverket har i uppdrag att kartlägga möjligheterna att förbättra dessa gruppers skydd vid hemvändandet. Det uppdraget skall redovisas den 1 juli 1989, alltså i sommar. En utökning av utlandssvenska pensionärers sjukvårdsförmåner i Sverige innebär ökade kostnader för sjukförsäkringen eller för statsbudgeten. Och det kan inte vara rimligt att de som valt att bo kvar i Sverige skall belastas för att de som valt att inte bo kvar här skall behålla sina förmåner. Dessa pensionärer har ju faktiskt möjligheter att få sjukvård i Sverige, fast de får betala mer. Även om de betalar skatt, så betalar de lägre skatt. Den sjukpenninggrundande inkomsten för vissa studerande föreslås bli ändrad av administrativa skäl. Den skall timbestämmas för hela sjukperioden och inte bara för de första 14 dagarna. Utskottet konstaterar för övrigt att vilande SGI och studietids-SGI bygger på rätten att behålla sitt studiestöd under sjukdom. När det gäller delpensionen föreslås i propositionen vissa förändringar. Den försäkrade skall under ramtiden ha arbetet minst 75 dagar, fördelade på minst fyra månader. Detta är en anpassning till arbetslöshetsförsäkringen, som riksdagen fattat beslut om tidigare i år. I detta sammanhang behandlas också motioner som är väckta under allmänna motionstiden. Moderaterna har återkommit med förslag om att återigen sänka kompensationsnivån för delpensionärer. En sådan sänkning genomförde de borgerliga majoriteten i riksdagen tidigare, 1981. Då kunde vi konstatera att antalet delpensionärer minskade med 50 96. Delpensionsförsäkringen infördes 1976. Detta var en mycket viktig fråga för oss i valrörelserna efter 1981; den togs ofta upp när jag var ute på arbetsplatserna. Vi återställde nivån 1987, och sedan har vi kunnat konstatera att antalet delpensionärer har ökat igen. Det är intressant att studera reservationerna om delpensionen, när de är samlade så här. Jag tycker att det framgår ganska klart vilka grupper man bevakar. De borgerliga partierna slår vakt om delpension för vissa grupper — lantbrukare osv. — och tycker att man skall kunna ha en bra delpension om man har kommunala uppdrag. Men när det gäller de stora grupperna, som jag talade om tidigare här och som finns ute på arbetsplatserna, föreslår man faktiskt försämringar. Utskottsmajoriteten anser, i likhet med vad pensionsberedningen i sitt betänkande SOU 1986:47 framhållit, att det inte kan komma i fråga att införa särregler för vissa grupper av egenföretagare. Det skulle vara ett alldeles för trassligt system. Olika grupper företagare har ju olika problem. Från de borgerliga partierna föreslås här att man för en enda grupp skulle ha särregler. Det tycker vi inte är möjligt. När det gäller frågan om delpensionen för uppdragstagare, som tas uppien motion från folkpartiet, vill jag bara konstatera att delpensionen ju avser att vara en kompensation för utebliven lön. I reservation 7 begärs en total översyn av sjukförsäkringen och övriga delar av socialförsäkringssystemet. Föregående talare var tidigare inne på att riksdagen helt nyligen har behandlat och avslagit ett sådant förslag. Jag vill här kommentera vad Margit Gennser sade — att Sverige lider av en ekonomisk sjukdom. Jag tycker att det är utmanande mot alla arbetsskadade att kalla det för en ekonomisk sjukdom i Sverige, när det egentligen handlar om att antalet arbetsskadade har ökat mycket drastiskt, och ofta på grund av dålig arbetsmiljö. Smittbärarersättningen behandlas i proposition 1988/89:112. Här föreslås att smittbärarersättning även i fortsättningen skall utges av allmänna medel och att alla ärenden skall handläggas av försäkringskassorna. Lagen skall gälla alla smittbärare. Egenföretagare får en ersättning, som i huvudsak är beräknad på tidigare års taxerade inkomster. Med anledning av reservation 8 vill jag göra den kommentaren att det pågår en översyn av reglerna om egenföretagares sjukpenninggrundande inkomst. I propositionen föreslås också att garantinivån på 15 kr. skall tas bort. Det är en regel som finns kvar sedan lagen infördes 1956. Som framgår av betänkandet anser utskottsmajoriteten att en särskild garantinivå inom smittbärarersättningen inte längre skall finnas. Det sades här tidigare att om man inte har några möjligheter att klara sig, så skulle dessa 15 kr. vara en hjälp.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
Herr talman! Först beträffande Sveriges ekonomiska sjukdom: Visst är vi sjuka. Vi har en tillväxt i brinnande högkonjunktur som ligger och dallrar vid tvåprocentsstrecket och kommer ner till 1,5 26 nästa år, om finansministerns prognoser är riktiga. Arbetsutbudet är fullkomligt oelastiskt. Vi har en felaktig definition på vad som är arbetsskada, men det skall vi inte diskutera här; det har debatterats tidigare. Vi är inne på delpensionsbegreppet. Det är klart att alla ekonomiska lagar talar för att man får fler delpensionärer om de får 65 96 ersättning än om de får 50 20, för det är en viss överkompensation. Vi behöver ett högre arbetskraftsutbud; det skriver finansministern sida upp och sida ner i den reviderade finansplanen, om den nu är aktuell längre. Det är alltså ett utomordentligt väl avvägt förslag vi har. Dessutom minskar vårt förslag transfereringarna i Sverige, och det behövs. När 40 20 av hushållens inkomster kommer från transfereringar är det faktiskt tid att se upp. När den reviderade finansplanen har baxats genom riksdagen, om det nu går, kommer en ännu större del av hushållens inkomster genom transfereringar. Christina Pettersson påstod att vi bara värnar om egenföretagare. Nej då, vi har inte sagt att de skall få 65 96 och löntagare 50 90 som delpensionärer utan att bägge skall ha samma ersättning. Vi har sagt att reglerna måste göras sådana att vi får likhet inför lagen så långt det är möjligt. Det är därför man måste titta på reglerna. Jag tycker att Rune Backlund använde ett så bra ord om dem: kantighet.

Det är en orimlighet, det är en orättvisa, det är en diskriminering som inte kan accepteras att pensionärer skall särbehandlas i dessa fall. Man har sagt att det är därför att de inte vill bo i Sverige. Skall vi bygga upp en mur i sundet i stället för en bro? Det är egentligen vad man kan tro. Det är klart att vi skall få röra oss fritt i Sverige när vi är pensionärer, men då skall vi också få tillbaka de förmåner som vi har arbetet ihop under ett långt yrkesverksamt liv. Jag tycker att det var en väldigt dålig argumentering Christina Pettersson hade. Tänk en gång till!
Herr talman! När jag hör Christina Petterssons argumentering slår det mig att det är märkligt att man har kommit fram till det här resultatet. Som regel är socialdemokraterna alltid intresserade av att lagstifta och åter lagstifta i alla sammanhang. Här gör ni raka motsatsen. Här skall det skapas ett avtal och dessutom ett avtal som ni inte förstår. Och det är inte så lätt, Christina Pettersson; jag förstår inte heller vad som står i propositionen. Den är dåligt skriven och innehåller ingen argumentering om vare sig det ena eller det andra, och då är det naturligtvis inte så lätt att veta vad det är för någonting som regeringen egentligen föreslår. Men det förvånar mig storligen att ni tycker att det inte är så viktigt att den här gruppen har sin lagliga rätt, utan att här kan det skapas ett avtal. Hur det avtalet sedan kommer att fungera spelar mindre roll. Det förvånar mig dessutom att man — när man har svåröverskådliga regler i nuvarande system, som regeringen säger — vill införa ett annat system som blir ännu sämre. Jag skulle vilja att Christina Pettersson förklarade litet grand för mig hur det kommer sig att det är så mycket bättre, för jag kan faktiskt inte se det. Från folkpartiets sida ser vi det, som jag sade i mitt inledningsanförande, som väldigt viktigt att svenskar kan tjänstgöra utomlands. Vi har tillsammans byggt upp ett bra socialt försäkringssystem i Sverige. Då är det också väsentligt att man inte gör det svårare för svenskar att delta i det internationella arbetet; i exempelvis biståndsarbetet är det av vikt att man har ett trygghetssystem för de människor som är beredda att resa ut. Vi är också i stort sett överens om att miljöfrågorna skall tacklas och att svenskarna skall ställa upp i sammanhanget och hjälpa till i de länder där det behövs: Det är självklart att de människor som åtar sig den uppgiften skall ha ett trygghetssystem som fungerar på samma sätt som det gör för oss andra som — höll jag på att säga — sitter hemma och ser på. Sedan säger Christina Pettersson att de som har valt att bo kvar inte skall betala. Som flera talare har sagt här har de här människorna betalat både skatt och socialavgifter när de var hemma i Sverige. Många av dem är ute tillfälligt under en inte så lång tid, och de kommer att betala skatt och socialavgifter när de kommer tillbaka. Varför, Christina Pettersson, vill ni ha det här systemet, som är så mycket sämre än det tidigare? Varför vill ni försämra för de här grupperna? Den här debatten blir en aning tunn, därför att varken ni eller vi från oppositionen egentligen riktigt förstår vad regeringen har menat. Jag skulle vilja att vi fick reda ut varför ni föreslår detta. Jag har inte fått svar i den inledande debatten, men kanske jag kan få det i en andra replik.
Herr talman! Christina Pettersson säger när det gäller delpensionering att man ser vilka grupper vi slår vakt om. Jag uppfattar saken på det sättet, att vii vårt samhälle är ganska överens om att de stora grupper vi har av egenföretagare och andra företagare — det handlar om några hundratusen människor — gör en betydelsefull insats för vårt samhälle och för vårt näringsliv och i hög grad bidrar till att vi kan ha den levnadsstandard vi har. Jag tror att även socialdemokrater i högtidliga stunder brukar hylla den yrkesgrupp som det här rör sig om. Man erlägger avgifter till delpensioneringen via egenavgifterna. Om det regelsystem man har byggt upp kring delpensioneringen uppenbarligen missgynnar vissa grupper eller leder till kantighet i hanteringen, tycker vi att när man betalar till ett system bör man rimligen också kunna få den ersättningsnivå som motsvarar det faktiska bortfall som man får genom att gå in i delpensionering. Vi anser att det är rimligt att välja en modell där man anpassar regelsystemet så att det stämmer med de olika gruppernas faktiska förhållanden. I annat fall bör man ta det andra steget fullt ut och säga: Låt oss sänka ersättningsnivån i systemet och därmed också sänka avgiften. Ni undantas, ni passar inte in i systemet. I dagsläget är det ganska ohållbart att man betalar full avgift men inte får kompensation för det faktiska bortfallet. Därför tycker vi att det finns anledning att se över reglerna. Det är inte fråga om att speciellt gynna enskilda grupper utan om rättvis hantering av människor i ett system som vi har inrättat. När det gäller smittbärarersättningen hänvisar Christina Pettersson till översynen av sjukförsäkringsreglerna. Det är klart att det pågår olika former av översyn och genomgång av systemet, men har Christina Pettersson någon information som säger att utredningen verkligen kommer att ta sig an det här problemet? Vi har inga indikationer på att man tar upp just smittbärarersättningen. Man diskuterar sjukförsäkringsreglerna, men smittbärarersättningen tycker jag faller litet utanför sjukförsäkringen, eftersom den är en ersättning som utfaller i samband med att samhället gör vissa ingripanden mot människors liv och leverne, dvs. rätten att få arbeta. Detta gäller också den sista punkten, garantinivån. Även om det handlar om små pengar i sammanhanget är det ändå en kompensation till människor för att de får inskränkningar i sitt liv. Här har vi grupper som studerande och hemarbetande m.fl. som faller utanför det ordinarie ersättningssystemet. I dag får de om inte annat en liten kompensation för vad det innebär att åläggas att följa de regler som finns i smittskyddslagen.
Herr talman! Några korta kommentarer till de senaste inläggen. Jag uppfattade det nästan som om detta med utlandspensionärernas sjukvård var väldigt ömtåligt. Man säger att man inte kan förstå varför dessa inte skall ha samma rätt till sjukvård som de som bor kvar i landet. Som jag sade tidigare betalar faktiskt utlandspensionärerna en lägre skatt än de som bor kvar i Sverige — det kan vi inte komma ifrån. De har ju också möjlighet att komma hit och få sjukvård. Det lät nästan som om vi helt skulle utestänga dem från sjukvård i Sverige. Men så är det ju faktiskt inte. Sigge Godin tog upp frågan om tjänstgöring utomlands och sade att det är viktigt att vi slår vakt om och har bra internationella kontakter. Dessa vill vi också slå vakt om, och det är därför vi ser över reglerna. Vi anser att det är viktigt att vi får till stånd en bra lösning. När det gäller smittbärarersättningen är det svårt att förstå att ni strider om dessa 15 kr. och den regel som funnits sedan 1956. Som jag sade tidigare tycker jag inte att 15 kr. är till någon större hjälp. Om man vill slå vakt om de grupper som kan bli berörda av denna ersättning, tycker jag att det är märkligt att man inte från oppositionen lägger fram ett bättre förslag. Vad beträffar förslagen om särskilda regler för olika företagargrupper och jordbrukare har jag litet svårt att förstå argumentationen att man bör slå vakt om just egenföretagare på ett speciellt sätt. Som jag sade tidigare är det mycket svårt att åstadkomma speciella lösningar för olika företagargrupper. Alla grupper har, som Rune Backlund sade, sina problem. Vi slår faktiskt vakt också om dessa viktiga grupper i samhället.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag tog i litet hårt mot Christina Petterssons argumentering, men jag blev upprörd över att man hyser så liten förståelse för att vi inte får förtrycka minoriteter. Pensionärer som bor utomlands och andra utlandssvenskar är ju minoriteter, men man får därför inte särbehandla dem och behandla dem sämre. De har betalt för sina sjukvårdsförmåner, och de betalar fortfarande skatt. Det är inte så, Christina Pettersson, att hela den kommunala och landstingskommunala skatten går till sjukvård. Den går också till gatuunderhåll, fritidsanläggningar, badhus, hemtjänst, olika slag av utbildning och till studieförbundens dagskurser och kvällskurser som inte frekventeras av utlandspensionärerna. De tio kronor i kommunal och landstingskommunal skatt plus statlig skatt som utlandspensionärerna betalar täcker mer än väl den sjukvård som de kan behöva under den mindre del av året de är hemma i Sverige. Nej, man har infört denna regel därför att man egentligen inte tycker om att folk flyttar utomlands. Detta är en liten grupp som naturligtvis är rörligare än genomsnittet av svenskar, och därför anser man sig kunna särbehandla dem. Det är detta jag är upprörd över. Jag anser att politikerna inte alltid kan bestämma vad som är rätt. Det finns faktiskt vissa hävdvunna regler och någonting som engelsmännen kallar ”rule of law” — det betyder ”likhet inför lagen”. Det innebär att om jag har betalt en avgift, skall jag behandlas likadant som alla andra som betalt denna avgift under samma förutsättningar. Det är därför jag kritiserar regeringen och majoriteten i riksdagen som vill acceptera dessa förhållanden och som argumenterar på det sätt som Christina Pettersson gör. Detsamma gäller när man behandlar egenföretagarna på annat sätt än andra medgborgare. Det är alldeles riktigt att det här finns vissa svåra praktiska problem, men man måste ju anstränga sig för att ge människor likhet inför lagen och inte särbehandla vissa grupper efter politiska konjunkturer. Jag tror att det här finns en skillnad i våra synsätt. Jag tycker inte att en majoritet har rätt att förtrycka och särbehandla minoriteter. Därför tar jag också i när jag talar i denna fråga. Det är inte bara en praktisk fråga, utan det är faktiskt också en mycket viktigt symbolfråga, som jag tycker att ni bör tänka igenom.
Herr talman! Christina Pettersson sade att det här med utlandssvenskarna tydligen var ömtåligt för oss. Jag kan instämma med Margit Gennser i att det här gäller en minoritet, en mycket liten grupp, som ändå utför ett mycket viktigt arbete för Sverige på olika håll i världen. Det är viktigt att dessa människor behandlas på samma sätt som alla andra. Ni säger att ni slår vakt om dessa människor. Hur då? Genom att försämra deras möjligheter till sjukvård anser ni att ni slår vakt om dem! Det är ett mycket märkligt resonemang ni för. Det som förvånar mig mest är att ni vill försämra för denna lilla grupp i stället för att se över det totala sjukförsäkringssystemet, det system som det varje år strömmar ut miljoner från, miljoner som det vore mycket bra att ha för rehabilitering för att ge människor möjlighet att återkomma i arbetslivet. Ni tar inte tag i denna viktiga fråga, utan ni ger er på en mycket liten grupp och säger att det inte är rättvist att den gruppen av alla människor får ha kvar sina förmåner. När det gäller frågan om delpensionen för personer som har kommunala uppdrag vill jag säga att jag trodde att vi i Sveriges riksdag var överens om att det är viktigt att alla samhällsgrupper deltar i det politiska arbetet. Man måste därför göra någonting för att även delpensionärer skall kunna medverka i det politiska arbetet. De behövs också i det politiska livet. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om SGI för dem som har självfinansierade studier. Jag skulle vilja säga att det är typisk socialdemokratisk politik att de studerande som själva klarar sin ekonomi skall missgynnas. Du skall ta ut alla stöd du kan få i det här samhället. Gör du inte det, skall du straffas. Det är socialdemokratisk politik! Som liberaler ställer vi inte upp på ett sådant resonemang. Människor måste ha rätten att klara sig själva och forma sina liv på det sätt de själva vill, utan att på varje punkt ta reda på vad samhället kan erbjuda och som till varje pris måste tas ut. Det stöd och den hjälp som samhället ger skall vara till för de människor som verkligen behöver stöd och hjälp. Det skall inte vara ett krav att man tar ut det stödet. Men så är det faktiskt när det gäller SGI. Om man inte utnyttjar dessa studiestöd, då straffas man. Det kan inte vi acceptera.
Herr talman! Christina Pettersson säger när det gäller delpensionen att alla grupper har sina problem. Ja, det är just vad också vi säger. Vi han anfört som exempel jordbrukarna — en speciell grupp som har uppmärksammats under de senaste åren. Generellt sett har egenföretagarna problem i hela socialförsäkringssystemet. Man har ju byggt upp regelsystemet med utgångspunkt i att det finns ett anställningsförhållande. När reglerna sedan skall börja tillämpas på olika företagargrupper kommer man i konflikt med olika regler. Jag skulle vilja råda Christina Pettersson att ta kontakt med försäkringskassan. Be handläggarna där redogöra för de problem som de stöter på när de skall klara tillämpningen av ersättningsreglerna, inte bara när det gäller delpensionen utan också när det gäller andra delar i socialförsäkringssystemet där sådana här kantigheter förekommer. Man kan lösa problemet på två sätt. Endera kan man förändra regelsystemet rent generellt för egenföretagargrupperna. Det handlar alltså om att täcka in ett faktiskt bortfall. Eller också måste man erkänna att det här är för krångligt. Men varför då inte tillåta en begränsad ersättning? I stället kunde egenavgiften sänkas. Vi tycker att reglerna för egenföretagarna måste ses över, och det är också vad vi begär i reservationen. Så något om garantinivån för smittbärarpenning och om anledningen till att vi bråkar om denna. 15 kr. är kanske inte mycket att bråka om. Men vad är alternativet? Ert alternativ är 0 kr. Jag kan inte förstå annat än att 15 kr. är mer än 0 kr. i ersättning. Så visst handlar det ändå om pengar för de grupper som med ert förslag skulle få 0 kr. i fortsättningen, i händelse av inskränkningar i livsföringen.
Herr talman! Margit Gennser och Sigge Godin talar om två olika grupper av pensionärer. Jag tycker att det är viktigt att göra en åtskillnad här. Sigge Godin talar om volontärer och andra som gör stor nytta för Sverige ute i världen. Även vi tycker att det är viktigt att de här grupperna inte drabbas på något sätt. Därför görs också en översyn, som jag tidigare sagt. Margit Gennser talar om människor som av olika skäl har valt att som pensionärer bo utomlands. Sigge Godin tar återigen upp frågan om en översyn av sjukförsäkringssystemet. Den frågan behandlades ganska nyligen här i riksdagen, och riksdagen avslog folkpartiets förslag i det sammanhanget. Jag tycker att vi har redogjort ganska väl för vår syn på hur man skall komma till rätta med de ökade kostnaderna för sjukskrivningar och arbetsskador. Det är ju främst arbetsskadeförsäkringen som kostar mycket pengar. Här sägs det att det gäller att se över sjukförsäkringssystemet i syfte att komma till rätta med kostnaderna. Men vid ett antal tillfällen både här i kammaren och i andra sammahang har vi sagt att vi inte tycker att det är den rätta åtgärden. Så något om delpensionen för dem som har kommunala uppdrag. Det är viktigt att så många människor som möjligt har kommunala uppdrag. Delpensionärer har alltså faktiskt rätt att ha kommunala uppdrag. Men sådana här uppdrag har bedömts vara bisysslor, och för sådana finns det särskilda regler. Delpensionen utgör ju ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag tror inte att ni i folkpartiet anser att det är meningen att folk skall gå ned på halvtid för att i stället ägna sig åt en mängd kommunala uppdrag. Det är väl inte riktigt tanken med era förslag. De kommunala uppdragen skall väl ändå inte ses som en inkomstkälla.

Herr talman! Frågan om pensionärerna och behandlingen av dessa är en mycket viktig fråga i detta sammanhang. Under ett långt liv har dessa människor betalat för att kunna få sjukvård på ålderns höst. De människor som flyttar till utlandet kan knappast, med tanke på åldern, teckna en sjukförsäkring. Men dessa människor har ju redan betalat för sig sig i Sverige. Ett problem är att man inte kan vara hur gammal som helst när man går in i ett försäkringssystem. Jag menar att utlandspensionärerna är mycket missgynnade. De har ju tvingats in i ett obligatoriskt system i Sverige, i vilket de har ålagts att betala tvångsavgifter. Utan något egentligt skäl — ja, ett skäl kunde vara att det inte anses vara särskilt bra att folk bor utomlands — skall dessa människor särbehandlas. Dessa människor har betalat skatt här i Sverige fastän de inte utnyttjar servicen här. Det finns också olika grupper av människor som arbetar utomlands. En del arbetar i multinationella företag, där man ofta ordnar sjukförsäkringen åt de anställda. Dessutom finns det sociala konventioner med avräkningssystem. Det finns också andra grupper. Jag tänker då på de människor som Sigge Godin med rätta ömmar för. Det gäller volontärer, u-landsarbetare, de som arbetar inom frivilliga organisationer och andra som alla har stora svårigheter när det gäller sjukförsäkringen. Principen skall vara att den som har betalat för en förmån eller en tjänst också skall få ut denna. Personen i fråga skall inte nödvändigtvis behöva bo i t.ex. Malmö för att få den, utan han eller hon skall även kunna bo i Barcelona eller någon annanstans. Han eller hon skall vid återkomsten till Sverige ha rätt till sjukvård på samma villkor och till samma kostnad som en här bosatt Prot. 1988/89:111 pensionär — särskilt som den som bor i Barcelona tvingas betala skatt i Sverige. Denna princip är mycket viktig. Vi måste alltså inpränta hos oss själva att likhet inför lagen gäller alla svenska medborgare.
Herr talman! Christina Pettersson har rätt. Vi talar om olika reservationer. Jag talar om reservation 1 om utlandssvenskarnas sjukvårdsförmåner. Vi i folkpartiet har reagerat på att underlaget är så diffust när det gäller det som vi skall fatta beslut om. Jag tycker att debatten har visat att varken Christina Pettersson eller jag riktigt förstår vad regeringen egentligen menar. Därför blir debatten mycket märklig. Däremot vet vi att sjukförsäkringssystemet är förenat med enorma kostnader. Christina Pettersson säger att ni socialdemokrater har tagit itu med den saken. Men då vill jag säga: Har ni verkligen gjort det? När vi tidigare debatterade frågan här i kammaren tyckte socialdemokraterna tydligen att det inte behövdes några åtgärder. Det var bara att avvakta. Men av olika artiklar i pressen framgår att det bakom kulisserna i kanslihuset tycks pågå en verksamhet — men vilken? Lyft fram detta i ljuset och låt oss gemensamt i en parlamentarisk utredning försöka påverka utvecklingen! Här rör det sig om mycket pengar, Christina Pettersson! När det gäller försämringarna för utlandssvenskarna handlar det inte om stora summor pengar. Däremot rinner mycket pengar varje dag ut ur sjukförsäkringssystemet. Detta är ett problem, inte bara för dem som jobbar med systemet utan också — och kanske framför allt — för de sjuka som inte i tid får möjlighet till rehabilitering och som därför drabbas. Detta är alltså ett problem. Det vore intressant att få höra hur det verkligen förhåller sig. Pågår det en utredning eller inte?
Herr talman! Jag inser att Margit Gennser och jag — och det är fullt naturligt — ser helt olika på sjukvården. Jag betraktar inte avgifterna för sjukvården och den skatt som jag betalar för att vi i Sverige skall få en bra sjukvård som ett slags försäkring för egen del. Det handlar mera om solidaritet med andra människor. Det kan ju faktiskt hända att jag är frisk hela livet ut och inte behöver utnyttja sjukvården. Det handlar alltså om en omfördelning människor emellan. Sedan till Sigge Godin. Det gäller då kravet på en översyn av socialförsäkringssystemet. Jag känner igen resonemanget. Men den här saken diskuterades för några veckor sedan. Jag tycker att vi har lämnat klara besked, framför allt när det gäller arbetsskadorna. Vi skall se över arbetsmiljön i syfte att minska antalet arbetsskador och kostnaderna för arbetskadeförsäkringen. Riksdagen fattade beslut i denna fråga för några veckor sedan. Jag tycker därför att det inte är angeläget att ha en lång debatt igen. Jag bara konstaterar att beslut har fattats och att vi skall jobba vidare med dessa frågor.
Herr talman! Jag tror inte att Christina Pettersson bör inveckla sig mer i en diskussion om när vi kan få och inte kan få sjukvård och vad vi har rätt att fordra för våra skatter och avgifter, för då kan vi hamna i mycket egendomliga resonemang. Nästa gång är det kanske inte utlandspensionärer som inte skall ha rätt till den kvalificerade och dyra sjukvården. Det kan vara människor som är för gamla eller som på något annat sätt tillhör en minoritetsgrupp. Nej, jag tror att det är klokast att avbryta den diskussionen, för den kan tyvärr leda till väldigt stora missförstånd och ännu större misstro mot det sjukvårdssystem som vi har byggt upp, och det tycker jag vore mycket sorgligt.
Herr talman! Jag hade inte tänkt fortsätta den här debatten, men det sista Margit Gennser sade föranleder mig att göra ett inlägg till. Jag tycker att det är viktigt att vi har klart för oss vad vi pratar om, och vad vi diskuterar här är sjukvårdsavgifter för personer som har valt att bo utomlands sedan de fått pension. De betalar en lägre kommunaloch landstingsskatt, och Margit Gennser har berättat för mig vad de skatterna går till, vilket jag för övrigt vet mycket väl. Men när hon sedan talar om förtryck av minoriteter och påstår att vi kanske också skulle komma att förtrycka andra grupper av pensionärer — de som är för gamla eller för sjuka — då tycker jag att diskussionen har kommit att handla om någonting som inte hör till betänkandet. Är det några som slår vakt om sjukvården och pensionärerna här i Sverige och har gjort det under hela 1900-talet, så är det socialdemokraterna. Men jag tycker att vi skall hålla oss till betänkandet som kammaren nu behandlar.
Herr talman! I justitieutskottets betänkande angående tilläggsbudget II finns ett förslag om ett anslag på 3,55 milj.kr. till polisväsendet för anskaffning av utrustning till TV-övervakning av vägar och tunnelbanor m.m. i anslutning till Globen Arena. Globenstaden är helt privatägd, och i Arenabolaget är det privata ägandet nästan hälften. Om man bygger en anläggning som Globen, anser vi att det är självklart att sådan utrustning som det här är fråga om borde inplaneras och bekostas av byggarna och ägarna. Meningen med anläggningar av den här typen är väl att det skall komma mycket folk, så det kan knappast hävdas att behovet har uppstått nu i efterhand. Om staten skall ge pengar till Stockholms stad för trafiksatsningar, då finns det mer angelägna behov, satsningar som man inte kan kräva att privata intressenter skall bekosta, vilket man kan göra i det här fallet. Det behövs Prot. 1988/89:111 pengar till trafikpoliser, exempelvis. Det behövs pengar för att bygga Södra Länken, och det behövs pengar för bättre kollektivtrafik, alltsammans satsningar för att göra trafikmiljön i Stockholm bättre. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen vid justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Det är väl bara att spä på där Berith Eriksson slutade. Jag blev litet konfunderad när jag såg den här tilläggsbudgeten och fann den ojämna siffran 43,55 milj.kr. i anslag för utrustning till polisväsendet. Vid närmare studium fann jag att 3,55 milj. var avsedda till TV-utrustning för övervakning av tunnelbanor och gator runt Globen. Globen är en fin arena. Stockholmarna har all anledning i världen att vara stolta över den, och säkert ger den god lönsamhet på sikt. Men då skall den också bära sina egna kostnader. Globen är ingen riksangelägenhet. Den är en Stockholmsangelägenhet, och därför skall inte heller utrustning, inte ens kringutrustning, till den bekostas via statlig skatt. Polisens medel för löpande drift är dessutom normalt sett ganska snålt tilltagna. Det finns distrikt som har svårt att få pengarna att räcka till bensin för bilarna och en del andra saker. Att då belasta polisen med driftskostnader för anordningar, som i och för sig bör användas av polisen men som borde ägas och underhållas av dem som har nytta av dem, tycker vi är ett felaktigt sätt att bygga upp framtida kostnader för polisväsendet som sådant. Det är över huvud taget en princip för miljöpartiet att polisen skall ha rätt att antingen debitera eller kräva anläggningar av företag och myndigheter som har användning för dem. Sedan kan polisen mycket väl sköta anläggningarna i den allmänna ordningens tjänst, precis på samma sätt som när myndigheter och företag hyr in väktare — det är samma fenomen. Av de här anledningarna yrkar även miljöpartiet bifall till reservationen och avslag på propositionen i motsvarande del.

Herr talman! Jag tänker inte spä på, och det gjorde för övrigt inte Kent Lundgren heller, utan han ville i stället dra ner beloppet. Jag tycker nog att Globen Arena är en riksangelägenhet. Med tanke på de arrangemang som äger rum där finns det all anledning att också ha bra utrustning för att övervaka vägar och tunnelbanor i anslutning till anläggningen. Det är polisens sak att se till att ordningen upprätthålls även vid Globen Arena, och då har polisen rätt att kräva att det finns riktig utrustning. För miljöpartiet och även för vpk är det en princip att man skall avstå från all utrustning för övervakning av stora arenor, förstår jag. Det skall då inte bara gälla Globen, även om det är den arenan det nu i första hand är fråga om. Jag tycker ändå att man borde tänka sig för litet grand. Det finns faktiskt ganska många anläggningar i Sverige som behöver den här sortens övervakning, och som jag sade är det viktigt att polisen har tillgång till bra utrustning. Det kan tilläggas att en ojämn siffra kan man hitta i vilken budget som helst, och sedan kan man då titta efter vad det ojämna beloppet skall användas till. Med det jag nu har sagt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att det inte skulle finnas TV-övervakning. Den diskussionen tog jag inte upp. Däremot sade jag att det finns anledning att kräva att Stockholms stad och de andra intressenterna i Globen Arena betalar vad det kostar att anskaffa utrustning för TV-övervakning. Man borde ha kunnat förutse att den här utrustningen behövs och ställt krav på byggarna att anskaffa den. Nu har man inte gjort det, men det finns därför ingen anledning att i efterhand bekosta utrustningen utan att ställa ekonomiska krav på dem som har ekonomiska intressen i Globen Arena, nämligen Stockholms stad och Arenabolaget.
Herr talman! Det finns egentligen ingen åsiktsskillnad mellan Ulla-Britt Åbark och mig i frågan om man skall anskaffa anläggningar eller ej. Vi miljöpartister anser att anläggningar skall finnas. Det vi däremot inte är överens om är vem som skall betala. Allmänt sett anser jag att vi skall fundera över vilken princip vi skall ha. Jag är av den uppfattningen — kanske därför att jag kommer från den privata industrin — att varje anläggning eller del av en verksamhet skall bekosta sina egna kostnader för utrustning och även för drift. Jag är ute efter att effektivisera den offentliga sektorn, och jag har en känsla av att socialdemokraterna också är det. Det handlar om vem som skall betala både för den installation som det här handlar om och för den framtida driften. Jag anser att Stockholm Globen Arena skall bekosta detta.
Herr talman! Det står i reservationen att det är fråga om medel för TV-övervakning av vägar, tunnelbanor m.m. Det kan väl ändå inte vara meningen att Stockholm Globen Arena AB skall övervaka vägar och tunnelbanor för att se vilka människor som kommer. Det kan väl inte vara tanken bakom reservanternas yttrande, men jag tolkar det faktiskt så.
Herr talman! Om det är fallet skall jag försöka att rätta till den tolkningen. Vi reservanter anser att anläggningen skall finnas, därom är vi väl rörande eniga. Det skall finnas TV-övervakning, och polisen skall också använda sig av denna TV-övervakning för Globens räkning. Men det är Globen Arena som skall betala. Jag anser att vi skall införa den principen när det gäller företag, myndigheter och andra som vill ta polisens tjänster i anspråk på ett exceptionellt sätt. Jag förmodar att man har tänkt sig att driva en vinstgivande verksamhet i Globen. Då skall man väl i rimlighetens namn också ha råd att ta på sig de kostnader som denna vinstdrivande verksamhet kräver. Jag tycker att det är självklart att polisen, då man via TV-monitorer upptäcker att kommunikationerna korkar igen, utför tjänsten att rätta till det hela. Jag har en känsla av Prot. 1988/89:111 att polisen redan i dag vid större evenemang, exempelvis rockgalor och annat, har rätt att ta extra betalt för detta. Jag anser att Globen skall tillhandahålla de verktyg som behövs för att ta dessa tjänster i anspråk, eftersom Stockholm Globen Arena är ett vinstdrivande företag.
Herr talman! Det resonemang som vi för här i dag om att varje företag — som Kent Lundgren säger — skall stå för sina egna kostnader är varken nytt eller unikt. Om man bygger ett nytt hotell, vilket vi gjorde i Älvkarleby, och behöver en ny vägramp, går staten inte in och betalar den vägrampen hur mycket den än kostar, utan den kostnaden får de som bygger hotellet i så fall stå för. Detta är på intet sätt ett orimligt krav. Den här anläggningen skulle varit inplanerad redan i förväg, och den skulle ha bekostats av Stockholm Globen Arena AB.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande 29 innehåller förslag till en ny samlad lagstiftning om allmänna helgdagar. Man presenterar en ny lag, som skall ersätta de nuvarande spridda bestämmelserna. Enligt utskottsmajoritetens förslag innebär inte den nya lagstiftningen någon ändring av antalet helgdagar, utan man vill permanenta de nuvarande allmänna helgdagarna och man vill heller inte göra några kalendariska förändringar. Vi moderater anser att man i samband med genomförandet av en samlad lagstiftning borde införa ytterligare en allmän helgdag, nämligen nationaldagen den 6 juni. Förslag om att göra nationaldagen till allmän helgdag har tidigare behandlats här i riksdagen. Vi moderater var då tveksamma till detta, inte på grund av att vi inte ville ha nationaldagen som helgdag, utan enbart av samhällsekonomiska skäl. Konsekvensen av att införa ytterligare en allmän helgdag torde, sett ur samhällsekonomisk synpunkt, inte vara försumbar. Som bekant är möjligheterna till ledighet från arbete betydande i vårt land. Vi moderater har därför i samband med att vi nu föreslår att nationaldagen skall bli en allmän helgdag även yrkat att riksdagen skall hos regeringen begära en utredning om möjligheterna att avskaffa eller flytta någon nu existerande helgdag. Slutsatsen bör dock bli, herr talman, att nationaldagen skall vara en allmän helgdag. Nationaldagen är ju ett lands officiella högtidsdag. Som kammarens ledamöter vet firar vi svenskar nationaldagen till minne av Gustav Vasas tronbestigning den 6 juni 1523 och till minne av regeringsformens tillkomst år 1809. Vi moderater menar att Sverige, liksom många andra länder, har anledning att med utgångspunkt från händelser som dessa fira vår nationaldag. Vi har också, inte minst i tider av en nödvändig ökande internationalisering, anledning att slå vakt om vår nation och dess symboler, och nationaldagen är en sådan. I det avseendet slår vi bäst vakt om vår nation genom att göra nationaldagen till en allmän helgdag. Mot bakgrund av vad jag har anfört vill jag yrka bifall till den rättade reservation 1 som har utdelats på kammarens bord.
Herr talman! Då riksdagen nyligen diskuterade denna fråga var centerns utgångspunkt att regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett förslag om att göra nationaldagen till helgdag. Sedan vi fastställde den 6 juni som Sveriges nationaldag har firandet ökat. Den 6 juni var tidigare svenska flaggans dag, och firandet inleddes och drevs länge av de olika ideella organisationerna. Nu sker firandet i förskola och grundskola, och många organisationer fortsätter att fira nationaldagen på olika sätt. Även kommunerna har tagit upp detta, i regel genom sina kulturnämnder. Vi anser från centerns sida att det finns skäl för att göra nationaldagen till en helgdag. Det är precis lika angeläget som att ha första maj som en helgdag, och om vi gör nationaldagen till en helgdag får vi därigenom två allmänna helgdagar som inte är kyrkliga. Detta kan vi nu fatta beslut om genom ett bifall till centerns reservation och lagstiftningsförslaget i denna. En rättad version av detta lagstiftningsförslag finns delad på riksdagens bord. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 med det förslag till lagstiftning som är framlagt på kammarens bord. Låt mig något kommentera moderaternas ställningstagande. När vi vid senaste tidpunkt diskuterade denna fråga ville centerpartiet ge regeringen i uppdrag att lägga fram ett förslag om nationaldagen som helgdag. Då sade man från moderaternas sida att man inte kunde ställa sig bakom detta förslag, eftersom vi vid det tillfället hänvisade till en motion av Marianne Karlsson. I den motionen föreslogs det att man kunde ta bort annandag pingst som allmän helgdag, då det saknades teologiska och kyrkliga motiv till att ha den dagen som helgdag. Moderaterna sade då att de inte kunde acceptera detta, men om vi enbart hade föreslagit nationaldagen som helgdag så hade man vid det tillfället kunnat ställa sig bakom ett sådant förslag. Nu har man ändrat sin motivering, men inte sin argumentering, vilket förvånar mig ännu mer. Stig Bertilsson säger att nationaldagen skall vara helgdag. Det föreligger häri dag ett förslag om att göra nationaldagen till helgdag. Jag rekommenderar er moderater att rösta för det förslaget.
Herr talman! Bengt Kindbom har uppfattat det moderata förslaget rätt i en del, nämligen att vi anser att nationaldagen skall vara helgdag. Som jag tidigare sade anser vi dock inte att man kan ta det här steget innan man har studerat konsekvenserna — därav formuleringarna och därav vårt förslag.
Herr talman! När vi under fjolåret diskuterade frågan ansåg moderaterna att man inte kunde gå oss till mötes, eftersom vi då ville ta bort en annan helgdag och göra nationaldagen till helgdag. Det här resonemanget stämmer inte.
Herr talman! Vårt resonemang stämmer mycket väl. Personligen har jag också tagit intryck av den opinion som utan tvivel finns för att nationaldagen skall vara en allmän helgdag. Jag tror att det är en uppfattning som har spridit sig alltmer. Jag tror att det är en allmän uppfattning hos svenska folket att man vill ha nationaldagen som helgdag. Detta ligger också i vårt förslag.

Herr talman! Catarina Rönnung tycker att en tystnadens slöja bör falla över det moderata förslaget. Jag kan naturligtvis inte dela Catarina Rönnungs uppfattning i denna fråga. Catarina Rönnung tycker dessutom att förslaget att man skall utreda om andra helgdagar kan indragas eller flyttas är utmanande. Jag vet inte om det är så utmanande. I ett val mellan att ha första maj eller nationaldagen som helgdag tvekar jag personligen inte om att jag vill ha nationaldagen som helgdag. Jag sätter nationen i första rummet i den jämförelsen. Vidare säger Catarina Rönnung att det inte finns något folkligt krav. Det kan man värdera på olika sätt. Jag kan dock konstatera att det finns en massiv opinion som tycker att nationaldagen skall vara helgdag. I tider när allting blir mer och mer internationellt finns det anledning att slå vakt om nationaldagen på ett alldeles särskilt sätt. Det kostar naturligtvis en del pengar, och det är anledningen till att vi vill utreda konsekvenserna. Med sin argumentation säger Catarina Rönnung egentligen att vi i Sverige skulle behöva en annan regering som skulle få fart på Sveriges ekonomi, så att vi skulle har råd att fira nationaldagen som helgdag. Det har man t.ex. i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland och andra länder runt omkring oss i Västeuropa. Även om Catarina Rönnung har räknat fram ett belopp på ett statiskt sätt, är jag helt övertygad om att den uträkningen också kan göras på ett annat sätt.
Herr talman! Catarina Rönnung gör denna fråga till en ekonomisk fråga. Hur kan man då ställa upp på förslaget i övrigt? Det finns ju en lång rad helgdagar som icke infaller på söndagar och som inkräktar på arbete och produktivitet. Jag tycker att det var ett något förenklat resonemang. Antingen vill man framhålla nationaldagen och göra en nationell manifestation, eller också vill man det inte. Jag uppfattar det så att socialdemokraterna inte vill detta. Det är därför man avstyrker det hela, inte av ekonomiska skäl.

Herr talman! Det är möjligtvis så att Catarina Rönnung och jag har litet delade uppfattningar om första maj kontra nationaldagen. Det tror jag att vi får leva med. När det gäller frågan om de kyrkliga helgdagarna är jag alldeles på det klara med att dessa helgdagar är mycket djupt förankrade. Men jag tror också att det inte kan såra något kristet hjärta om man t.ex. ser över någon annandag. Jag tror inte det. Vi lever ändå i en tid där vi kan utreda och se över vilka möjligheter som ges. Catarina Rönnung redovisar kostnaden för ytterligare en helgdag. Jag kan dock konstatera att vi moderater inte utesluter att resultatet av en utredning kan bli att man tillför nationaldagen som en helgdag, kort och gott, även om man inte flyttar på någon annan helgdag. När det gäller detta med en ny regering kan jag konstatera att man i de västeuropeiska länder jag räknade upp har en mycket bättre tillväxt än vi har i Sverige i dag. I de länderna har man råd att fira nationaldagen som helgdag. Det är så det ligger till, Catarina Rönnung. Kammaren övergick därför till att debattera trafikutskottets betänkande 23 om tilläggsbudget II inom kommunikationsdepartementets område.

Herr talman! Detta ärende är ett litet ärende. Det rör sig om 2 miljoner i extra anslag till kommunikationsdepartementet till utredningar m.m. I samband med det har miljöpartiet de gröna väckt en motion där vi har velat villkora dessa extra 2 miljoner till miljösatsningar på trafikområdet. Skälet till det är mycket enkelt. Vi vet att trafiken i ökande grad är det största miljöproblemet här i landet. Utsläppen ökar — det gäller kväveoxider och koldioxid. Bullret ökar, trafikolyckorna ökar osv. Vi upplever tyvärr att regeringen inte är riktigt medveten om detta. Det saknas effektiva åtgärder som möter denna nya situation. Man bara upprepar gamla, redan vidtagna åtgärder och tror att det hjälper, trots att verkligheten är en helt annan. Därför tycker vi att det är viktigt att markera härifrån riksdagen åt vilket håll dessa extra pengar skall gå. I det betänkande som utskottsmajoriteten står bakom räknas upp en lång rad delegationer och kommittéer m.m. som arbetar inom kommunikationsdepartementet. Men detta är saker som redan är beslutade och som naturligtvis skall täckas inom den normala medelsramen. Dessa extra 2 miljoner borde gå till det som är mest angeläget, nämligen miljösidan. Det hade onekligen varit värdefullt om vi hade kunnat få majoritet för detta. Det har vi alltså inte fått. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som Roy Ottosson mycket riktigt sade pågår ett stort antal utredningar inom trafikpolitikens område. Detta är utredningar som vi tidigare har tagit ställning till inom trafikutskottet och som vi har sagt skall slutföras. Vi har också sagt att trafikpolitiken skall ha en miljövänligare inriktning. Det sade vi så sent som förra året, när vi antog den stora trafikpolitiska propositionen här i riksdagen. Herr talman! Nu har det visat sig att vissa av de utredningar som är påbörjade blir litet försenade. De blir på det sättet dyrare. Andra betingar en större kostnad. De blir också dyrare. För detta ändamål har statsrådet i kommunikationsdepartementet hemställt om ytterligare 2 milj.kr. för att kunna slutföra pågående utredningar. Nu vänder sig miljöpartiet mot att vi skall slutföra dessa utredningar med argumentationen att utredningarna skall få en annan inriktning som är mer miljövänlig. Visst kan vi ha en debatt om det, Roy Ottosson. Men jag anser att det är viktigare att de utredningar som nu pågår blir slutförda, så att vi utifrån dem kan få en trafikpolitik här i landet som mer gynnar hela landet.

Herr talman! Jag har inte vänt mig emot de utredningar som pågår, vare sig i motionen, reservationen eller i det inlägg jag hade nyss. Det var fel, Jarl Lander. Det är inte vad jag har sagt. Vad jag har sagt är att det är bra om riksdagen säger ifrån att utredningsarbetet bör ha en stark miljöpolitisk profil. Det kan naturligtvis dessa utredningar få i ökad utsträckning. Men detta innebär inte att man är emot dessa utredningar. Jag vill alltså tillbakavisa det påståendet. Jag upplever också att även Jarl Lander tar för lätt på de miljöproblem trafiken i ökad utsträckning orsakar. Det kan jag bara beklaga.
Herr talman! Jag vill ändå säga till Roy Ottosson att jag uppfattar miljöpartiets argumentation på det sättet att de 2 miljoner det nu är fråga om skall användas till något annat än att slutföra pågående utredningar. Det är det vi från utskottsmajoriteten anser är fel. Vi anser att utredningarna skall fullföljas och att man utifrån det underlaget kan få en bättre trafikpolitik här i landet. Slutligen, herr talman, vill jag också yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.